Herr talman! Då kanske det är bra att vi i alla fall får en debatt, så att förhoppningarna på ett sådant här vapen inte ställs för högt. Vi får hoppas att de värnpliktiga var införstådda med förhållandena, så att de inte blev för nedstämda utan ser tiden an och ser fram mot nästa övning.
Herr talman! Jag reagerar kanske litet mot att fru Ekman säger att vi inte skall ställa förhoppningarna på detta vapen alltför högt. Jag vill säga att det här är ett alldeles utomordentligt vapen, men det har den begränsningen att det i dag bara kan verka under goda siktförhållanden. Som komplettering till detta har vi faktiskt här i Sverige ett kanonluftvärn som är väderoberoende. Jag vågar alltså säga att vi, med det tillskott som svenska armén har fått i och med robot 70, har ett tekniskt sett utomordentligt effektivt luftvärn i Sverige. Det är en sak att man skulle kunna önska att vi hade ett kvantitativt bättre luftvärn — men jag vill hävda att den tekniska kvaliteten är bra.

Herr talman! Margit Odelsparr har frågat mig om regeringen är beredd att, om framställning görs, lämna bidrag till Linjeflygs drift för att därmed Eva Winther har frågat mig om jag anser det är rimligt att lägga ned flyglinjen Gällivare-Luleå. Karl-Erik Häll har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra den hotande nedläggningen av Gällivare flygplats. Nils-Olof Grönhagen, slutligen, har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkerställa en fortsatt flygtrafik på de linjer Linjeflyg ifrågasatt, bl.a. Kramfors. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Linjerna Kramfors-Sundsvall och Gällivare-Luleå utgör s.k. matarlinjer i Linjeflygs trafiknät. Linjeflyg, som har koncessionerna på dessa linjer, har uppdragit åt Swedair att utföra trafiken. Så länge Linjeflyg innehar koncessionerna har bolaget också trafikplikt på linjerna. Linjeflygs sekundärtrafik, i vilken matarlinjerna ingår, ger enligt Linjeflyg ett årligt underskott på ca 15 milj.kr., vilket är en stor belastning för bolaget. Mot den här bakgrunden diskuterar Linjeflyg f. n. med olika intressenter hur detta underskott skall kunna minskas. Det är min förhoppning att det skall gå att finna former för en fortsatt trafik. I avvaktan på att de pågående diskussionerna slutförs är jag inte beredd att i dag närmare kommentera frågorna. I sammanhanget vill jag erinra om lufttransportutredningen, som bl.a. har till uppgift att se över det nuvarande interregionala flyglinjenätet. Med denna utgångspunkt skall utredningen föreslå en lämplig struktur när det gäller flygplatserna i det här landet, som i första hand tillgodoser kraven på tillfredsställande interregionala transporter. Utredningen skall dock, det vill jag betona, utgå från att luftfarten även i framtiden skall bära sina kostnader.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till att jag framställt denna fråga är de uttalanden som gjorts från Linjeflyg om att det finns risk för att trafiken på bl.a. sträckan Kramfors-Sundsvall kan komma att läggas ned på grund av dålig lönsamhet. En sådan utveckling kan inte accepteras. En nedläggning av matarlinjen Kramfors-Sundsvall skulle få allvarliga konsekvenser för näringslivet i Kramforsbygden. Motivet för en flygplats i Kramfors var att man genom goda och snabba förbindelser skulle kunna få till stånd industriutvecklingen i området, som en längre tid har drabbats av att sysselsättningsmöjligheterna har minskat. Kommunen satsar därför stora belopp på flygplatsen. Flygplatsen har med andra ord en stor regionalpolitisk betydelse. F.n. är ca 20 personer sysselsatta på flygplatsen, och under år 1979 omfattade trafiken ca 43 000 passagerare. Detta är mycket starka skäl för att flygtrafiken skall bibehållas i oförändrad omfattning. Enligt Linjeflyg är ett alternativ för att möjliggöra fortsatt trafik att staten täcker förlusterna. Ett annat alternativ är att trafiken överlämnas till ett annat flygbolag, som skulle få flyga på egna villkor till de priser som erfordras för att täcka kostnaderna. Det senare alternativet skulle innebära att en flygbiljett exempelvis från Kramfors till Stockholm sannolikt kommer att kosta mer än en flygbiljett för motsvarande sträcka på en linje som trafikeras av Linjeflyg. Linjeflyg har koncession och därmed också trafikplikt på flygsträckan. Det kan i en sådan situation inte anses självklart att företaget endast skall bedriva trafik på de linjedelar som är lönsamma. Av kommunikationsministerns svar framgår att det är regeringens förhoppning att det skall gå att finna former för en fortsatt trafik. Jag utgår därför ifrån att man från regeringens sida vidtar sådana åtgärder att inga förändringar i flygtrafiken sker innan lufttransportutredningen lagt fram sitt betänkande och riksdagen fattat beslut. Det skulle vara värdefullt om kommunikationsministern här i dag ville klargöra om man från regeringens sida är beredd att handla på det sätt som jag angivit, och då i sin bedömning också väga in regionalpolitiska hänsyn.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det är inte länge sedan vi diskuterade inrikesflyget, kommunikationsministern och jag, men då gällde det höjda flygpriser. Nu gäller det en eventuell nedläggning av flyglinjen Gällivare-Luleå. Jag skall inte så mycket uppehålla mig vid den regionalpolitiska målsättning som jag förutsätter att vi är överens om, men jag vill framhålla vikten av att åtgärder på olika områden verkar i målets riktning och inte fördärvar förutsättningarna att uppnå det. För Norrbottens del, med en öppen arbetslöshet på 4 26, med uppemot 18-20 90 av befolkningen utanför den ordinarie arbetsmarknaden och med stort behov av ett mer differentierat näringsliv för att få fler jobb till länet, är väl fungerande kommunikationer en viktig del i en strategi för överlevnad. Som jag redovisar i min fråga till kommunikationsministern sågs anläggandet av flygplatsen i Gällivare som ett led i arbetet på att göra Sverige rundare. Linjen Gällivare-Luleå-Stockholm har inte enbart fungerat till glädje för gällivareborna utan har också underlättat tillvaron för kirunaborna. En nedläggning av linjen innebär ett direkt hot mot bl.a. den nya statliga datacentralen SIGA som skall starta i vår. Beslutet om Gällivare som lokaliseringsort för SIGA byggde på att det fanns tre dagliga flygförbindelser i båda riktningarna. Ett annat företag, Gällivare Data, får ingen möjlighet att hålla sina leveransplaner om det blir en nedläggning. Ur näringslivets synpunkt får flygförbindelserna inte försämras. När det gäller beläggningen så hade man förra året ungefär 27000 passagerare, av vilka 75 70 flög längre än sträckan Gällivare-Luleå. Beläggningen på den linjen är ungefär 70 96 vintertid och 100 26 under sommarmånaderna. Hundralappsresenärerna brukar inte rymmas på den linjen. nistern anger att Linjeflyg har ett årligt underskott på ungefär 15 miljoner. Enligt de uppgifter jag har fått har företaget faktiskt gått med vinst det senaste året. Den är visserligen liten, drygt 2 miljoner, men nu vill Linjeflyg inte ta ansvaret för denna linje. Jag tycker det är felaktigt. Man borde faktiskt med hänsyn till det totala resultatet kunna driva även linjer som blir relativt dyrare. Nu diskuterar man att överlåta koncessionen på Swedair AB. Vad det kommer att innebära får vi se. Kommunikationsministern säger att det ”är min förhoppning — — -”. Jag kan väl säga att det också är min förhoppning att flygningen på denna linje skall fortsätta. Men det räcker ju inte med förhoppningar. Jag vill fråga om kommunikationsministern kommer att bevaka att den här flygförbindelsen får leva vidare. Det är helt nödvändigt för utvecklingen i den delen av landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. För en tid sedan framstod Jan Carlzon i Linjeflyg som räddaren av det svenska inrikesflyget, och det var vi nog glada för. Men jag har nu upptäckt att' det i räddningsplanen — som tydligen mera verkat för att rädda lönsamheten för Linjeflyg än för att klara inrikesflyget — också ingår att lägga ners.k. icke lönsamma linjer. Nu förefaller det som om linjen Gällivare-Luleå har blivit en sådan linje, men det fick kommunen inte reda på, vare sig av Linjeflyg eller av Jan Carlzon, utan både vi i kommunen och de anställda fick reda på detta genom Sveriges Radio — och det var ju bra att vi fick reda på det över huvud taget. Till att börja med kan jag till en del instämma i vad Eva Winther har sagt om flygets betydelse, men jag skulle vilja komplettera bilden litet. Först dock något om bakgrunden. Det är helt riktigt att det är Linjeflyg som har koncession och att vi har ett trafikavtal med Linjeflyg för den här linjen. Under den tid som avtalet har fungerat har Linjeflyg skaffat underleverantörer — först Crown Air, som sedermera har ändrat namn — och det har förekommit ett par pilotstrejker, som jag tror i och för sig var försvarbara. Allt detta har gjort att flyglinjen så att säga ständigt har varit under upparbetning med kommunala medel. Vi hade också ett garantiavtal — det är ju så med Linjeflyg, att företaget inte sätter i gång att flyga utan att först ha fått garanti för att man i varje fall inte skall göra förluster — vilket upphörde att gälla 1973. Vi trodde då att saken var klar. Man utökade utan några kommunala garantier antalet flyglinjer högst väsentligt, och då var det inga som helst mörka moln. Sedan är det, som det också har sagts här, så att det i kommunen har vidtagits åtgärder som baserar sig på flygförbindelserna. Eva Winther nämnde ett företag, och jag kan också nämna turistnäringen. Vi försöker nu, inte minst sedan LKAB fått bekymmer, skaffa ny sysselsättning och skapa ny livskraft i kommunen, och det är klart att vi då i mycket bygger på snabba förbindelser, eftersom avstånd och övriga kommunikationer inte är någonting att skryta med. Linjeflyg skall nu lägga ner flygplatsen. Det sägs i svaret att man med olika intressenter diskuterar en lösning och att statsrådet för sin del hoppas på att man skall kunna fortsätta att flyga på linjen. Jag vill säga att kommunen redan har lagt ner belopp i flygplatsen som kan anses vara ganska betydande. Vi betalar 5,5 milj.kr. netto och svarar för alla kostnader för personalen. Vi går t.o.m. så långt att vi betalar flygplatsens telefonoch telegramkostnader, och så betalar vi alltså även löner och sociala förmåner för all personal. Om Linjeflyg på den här linjen kan redovisa miljonförluster, ja, då vet jag inte hur svenskt inrikesflyg skall se ut för att vara lönsamt. Till slut, herr statsråd, menar jag att här hjälper varken tro eller förhoppningar eller böner, höll jag på att tillägga, men vi väntar på ett krafttag från statsmakternas sida, eftersom jag inte kan se att det går ihop att från samhällets sida göra satsningar i en bygd och samtidigt klippa av livsnerven. Jag vill gärna få ett kompletterande svar, om det är möjligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är kort och koncist, och jag vill gärna tolka detta som en fördel i den här debatten. Ju kortare ett sådant svar som det som har levererats i dag är, desto mer positivt skall man tolka kommunikationsministerns syn på frågan. Får jag i det sammanhanget säga — som det redan tidigare har sagts här av de andra frågeställarna — att för sådana orter som berörs av de här flygförbindelserna har flygplatserna i allra högsta grad kommit till ur regionalpolitisk synpunkt. Det innebär att kommunerna har satsat rätt stora pengar för att åstadkomma detta och naturligtvis hyser en tro på att det har en positiv inverkan när det gäller kommunernas regionalpolitiska strävanden. Därför är det negativt att man i detta skede går ut med de här uppgifterna. Jag vill säga att det sätt på vilket statsrådet själv uttalat sig för pressen i det här ärendet inte är särskilt stimulerande för de människor som arbetar kommunalt med dessa frågor, t.ex. när han säger till en lokaltidning: ”Åk tåg, kramforsbor! Glöm flygfältet!” I svaret säger statsrådet att det pågår en utredning på detta område, nämligen lufttransportutredningen. Det skulle ha varit skäl för Linjeflygs chefi första hand och för kommunikationsministern i andra hand att avvakta lufttransportutredningens synpunkter på dessa flyglinjer innan man går ut och irriterar och oroar invånarna och kommunalmännen i de kommuner som berörs. Så sent som i fjol behandlade riksdagen dessa frågor. Med anledning av motion 1978/79:1418 skrev trafikutskottet: ”Eftersom Linjeflyg AB innehar koncession, därmed trafikplikt, på de berörda linjerna och då koncessionen ej har återlämnats, förutsätter utskottet att flygtrafiken på berörda linjer kommer att upprätthållas i enlighet med koncessionsvillkoren.

Herr talman! Får jag först med intresse notera den lovsång till det svenska näringslivet som sjungs från alla tänkbara partier och bänkar i dag. Om samma lovsång sjöngs när vi beslutar om t.ex. arbetsgivaravgifter och andra pålagor på näringslivet, skulle näringslivet säkerligen kunna betala de obetydliga ökningar av flygkostnaderna som gör linjerna lönsamma. Men i dag är det viktigare att sjunga näringslivets lov — i dag går man armkrok med näringslivet. ”Krafttag”, ”klargörande i dag”, ”inte säga någonting om tåg” — det är vad som krävs. Vad vore enklare för mig som kommunikationsminister än att säga: Självklart, var lugna allihop — jag skall föreslå precis de miljoner som behövs för att vi i det här landet skall få behålla trafiken på alla de orter som riksdagsmän vill att vi skall behålla den på. Ingenting är enklare — frågan är bara vad det kostar. Vad jag förstått har alla fyra talarna i den här debatten varit helt och entydigt inställda på att vi i Sverige väl kan ha ett olönsamt flygnät och att detta skall betalas med skattemedel. Jag kan förstå den inställningen, men om det är det man avser med krafttag, så är det krafttag som det är mycket lätt för mig att ta. Jag kan säga: Herr talman! Jag avser att föreslå riksdagen att bevilja exakt det antal miljoner som Linjeflyg kräver. Riksdagsledamoten Odelsparr har frågat om jag i dag är beredd att omedelbart biträda en ansökan, om en sådan kommer. Nej, det är jag verkligen inte! Om någon sade att får vi inte statsbidrag så försvinner detta och jag omedelbart svarade att det är självklart och att man inte behöver vara orolig, staten skall träda in med alla medel — vad skulle jag då spela för roll? Luftfartsverket har också intresse av att trafiken upprätthålls, eftersom man annars förlorar pengar. Kommunerna förlorar pengar om vi inte har någon trafik. Flygbolagen förlorar också en del. Vad jag skall försöka göra är att få alla dessa intressenter att gå samman för att pressa priserna och finna en turlista som gör det möjligt att upprätthålla den här trafiken utan att man behöver tillskjuta skattemedel. När de diskussionerna är klara kan man ta ställning till om det över huvud taget behövs några statsbidrag. Men att utlova skattebetalarmiljoner från den här talarstolen i dag kallar jag inte för krafttag. Det kallar jag för släpphänthet som leder till större underskott än 55 miljarder.
Herr talman! Jag måste begära ordet, eftersom kommunikationsministern tydligen litet grand hade missuppfattat vad jag sade i mitt anförande. Jag framhöll där först och främst att jag tyckte att det var glädjande att regeringen skulle försöka finna former för ett fortsatt genomförande av trafiken. Men jag sade också att jag utgår från att man inte kommer att vidta några förändringar i flygtrafiken innan dels lufttransportutredningen lagt fram sitt betänkande, dels riksdagen fattat ett beslut i frågan. Anledningen till denna inställning är att man har blivit mycket oroad över det utspel som Linjeflyg gjort. Jag ställde sedan till kommunikationsministern frågan om man är beredd att vid denna bedömning även väga in regionalpolitiska hänsyn.
Herr talman! Visst sjunger vi en lovsång till näringslivet, herr kommunikationsminister. Vi är medvetna om att näringslivet, inte minst småföretagen, är av stor betydelse för utvecklingen i olika delar av vårt land. I de intentioner som nu diskuteras med Swedair ingår som en förutsättning att flygtrafiken på sträckan Luleå-Gällivare skall läggas ned under sommartid, nämligen den 28 juni-10 augusti. Det är en ganska märklig förutsättning, eftersom en sådan nedläggning skulle inträffa under en tid då det reses som aldrig annars under året och när man verkligen har behov av flygmöjligheter. Som Karl-Erik Häll påpekade är turisten ett viktigt inslag i utvecklingen av en landsdel. Linjeflyg och ett resebyråföretag har annonserat en paketresa upp till Dundret, inkluderande en veckas vistelse där med olika aktiviteter. Avsikten är naturligtvis att sådana resor i första hand skulle komma att genomföras under sommartid, och det föreligger anmälningar till sådana resor. Det vore synnerligen olyckligt om en viktig del i detta paket, flygresorna, skulle inställas. Vi förutsätter att flygtrafiken, vilken överenskommelse som än träffas, kommer att få fortsätta. Kommunikationsministern säger nu att det låter som om vi allesammans är beredda på att ha ett olönsamt flygnät. Jag vill på det svara att vi väl ändå måste ta hänsyn till de regionalpolitiska mål som vi har. Vi måste alltså koppla samman frågan om lönsamheten med de regionalpolitiska målen och försöka leva upp till dem.
Herr talman! Jag skall till att börja med beröra talet om lovsånger till näringslivet. Jag sjunger för min del inte någon lovsång till näringslivet i Norrbotten, men jag slåss för dess fortsatta existens. Det är också vad det handlar om när det gäller den flygplats som-jag har tagit upp, dvs. Gällivare flygplats. Jag sade i mitt tidigare anförande att LKAB har stort behov av den flygplatsen. Jag kan nämna att LKAB efterfrågar ca 1000 enkelresor om året. Boliden, ett expanderande och likaså flygberoende företag, kommer tillsammans med en del andra företag inte att kunna fortsätta att existera utan att flygtrafiken på Gällivare flygplats fungerar. Gällivare Tryck, ett annat företag som har lyckats expandera, har uttalat att man klarar verksamheten tack vare de täta flygturerna. Det är alltså fråga om att försöka rädda en livsnerv i ett näringsliv som i dag är utsatt för ganska stora påfrestningar. Mot denna bakgrund säger statsrådet att det skulle vara ett uttryck för slapphet att lova miljoner från denna talarstol. Men om inte Linjeflyg sköter denna trafik, skall väl förhoppningsvis någon annan stå för den, och jag skulle då vilja veta vem det skall bli. På vilket sätt skall kostnaderna för detta täckas? Skall man banta ned antalet flygturer och lägga ned trafiken under vissa tider av året för att på det sättet uppnå en lönsamhet? Jag menar att det är en utveckling som garanterat leder till en nedläggning av flygplatsen. Om svansen skall kuperas, skall det ske på en gång, inte styckevis. Annars förlänger man bara plågan. Har statsrådet egentligen någon förhoppning om att det utan några som helst statliga medel skall bli möjligt att åstadkomma ett reguljärt flyg på den linje som jag talar om? Om det inte kan ske, är det då möjligt för statsrådet att krama fram de bidrag som behövs för att upprätthålla denna livsviktiga flyglinje?
Herr talman! När statsrådet litet hånfullt säger att vi går armkrok med näringslivet vill jag säga till statsrådet att jag som kommunstyrelseordförande i Kramfors under 16 års tid inte bara har fått lära mig utan också har tvingats att sträcka fram armen för att om möjligt gå armkrok med det näringsliv som vi har haft men som vi nu saknar. Men jag har ofta fått räta ut armen när andra inte har velat hålla den. Herr talman! Jag tolkar det nu, liksom i andra sammanhang när jag ställt frågor till industriministern, så att den här regeringen helt saknar ambitioner när det gäller att föra en regionalpolitik i vårt land. Kan statsrådet möjligen, för att åstadkomma en bättre ekonomi, medverka till att Linjeflyg får koncession på de övriga Norrlandslinjerna, dvs. de som tidigare har varit och som i dag är bärande? Jag tror att det skulle vara till gagn för svenskt inrikesflyg om man på det sättet kunde koncentrera allt inrikesflyg till ett företag, som också vid tillfälle kan bära kostnaderna för mindre lönsamma linjer.

Herr talman! Jag vill säga till herr Häll att jag anser att det absolut finns förhoppningar om att reguljärt flyg kan behållas på den linje han åsyftar. Jag anser också att diskussioner skall föras i en positiv anda för att om möjligt leda till ett resultat som innebär att man kan komma överens. Vidare anser jag att vi bör avvakta lufttransportutredningen innan slutgiltigt beslut fattas och framför allt att berörda kommuner skall höras innan det sker. Om folk som förr vill resa på denna linje mellan den 28 juni och den 10 augusti tror jag inte att man lägger ned trafiken under den tiden, för det är ju då som det är särskilt lönsamt att upprätthålla trafiken. Så agerar faktiskt Linjeflyg. Till riksdagsman Nils-Olof Grönhagen: Ja, det är klart att vi, om tiden medgav det, skulle kunna ha en diskussion om att den här regeringen inte har någon regionalpolitisk målsättning, och allt sådant. Nu diskuterar vi Nr 99 emellertid en sakfråga, och jag tänker därför inte ta upp den handsken. Det skall jag gärna göra när vi har litet bättre tid. Men det är inte bara fråga om dessa linjer. Vi har en regionalpolitisk målsättning i alla diskussioner som vi för. Det finns fler linjer som inte heller de går med vinst, och jag skall här nämna några: Trollhättan-Stockholm, Västervik-Stockholm, Oskarshamn-Stockholm, Kalmar-Göteborg, Linköping-Stockholm, Örebro-Göteborg, Karlstad-Göteborg, Borlänge-Karlstad, Ronneby-Göteborg, Sandviken-Stockholm samt Ljungby-Anderstorp-Stockholm m.m. Vad som kostar så mycket pengar är just att ha en regionalpolitisk målsättning som täcker hela landet. Mitt jobb är trots allt att försöka att se det här översiktligt för hela landet.
Herr talman! Enligt uppgifter som jag i dag har fått ingår det faktiskt som en förutsättning i de diskussioner man f. n. har med Swedair att trafiken läggs ned just under sommartid. Jag är glad att kommunikationsministern är lika förvånad som jag över det, och jag hoppas att det inte blir allvar av dessa planer. Jag är litet oroad av lufttransportutredningens direktiv, eftersom det där sägs att utredningen har att utgå från att luftfarten även i framtiden skall bära sina kostnader. Det är i och för sig bra. Men jag skulle vilja fråga: Finns det i direktiven till denna utredning någon regionalpolitisk målsättning?

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag anser det förenligt med främjandet av trafiksäkerheten att förare vid transporter med landsvägsfordon betalas med ackordslön. Jag håller med om att olika slag av stressande faktorer är en fara i trafiken. Avlöning som bygger på ackord kan i vissa fall inverka negativt på trafiksäkerheten. Frågan om vilket lönesystem som skall tillämpas i olika sammanhang är svårlöst. Ingående överväganden och hänsynstaganden av såväl facklig som företagsekonomisk art krävs naturligtvis. Arbetsmarknadens parter har att lösa frågor av det slaget. Jag vill emellertid peka på att arbetsmiljölagstiftningen ger arbetarskyddsstyrelsen möjlighet att förbjuda en arbetsmetod, om det är av särskild betydelse från skyddssynpunkt. Till arbetsmetod som kan förbjudas bör, 69 enligt lagstiftningens förarbeten, kunna räknas arbetsmetod som bygger på ett från skyddssynpunkt klart olämpligt ackordssystem. Om något av de lönesystem som tillämpas i dag för t.ex. bilförare kan hänföras till en sådan klart olämplig arbetsmetod får bedömas enligt den gällande lagstiftningen.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Av det framgår att arbetsmiljölagstiftningen ger arbetarskyddsstyrelsen möjlighet att förbjuda en arbetsmetod om det är av särskild betydelse från skyddssynpunkt. Jag är inte lika säker på detta som kommunikationsministern är. Kommunikationsministern tillstår i varje fall att ackordslönesystem i vissa fall kan inverka negativt på trafiksäkerheten. Låt mig kort citera vad de berörda bilförarna själva anser om ett sådant lönesystem. De säger: ”-Trafiksäkerhetsverket skärper kraven på yrkeschaufförer otroligt — — =. Det har vi inget emot men det rimmar illa så länge vi har kvar ackord i samband med bilkörning. Som det nu är får man sämre betalt om man skall bli en bättre trafikant.” ”> Ackorden är satta så att man jobbar till bristningsgränsen. Stress vid lassning och lossning, dessutom köra så fort det bara går — då kan man öka sin förtjänst.” r Trafikforskare ifrågasätter om folk med stressiga jobb över huvud taget borde få sätta sig i en bil och köra hem efter arbetet. Frågan om löneform är en förhandlingsfråga, vilket även kommunikationsministern påpekar. Men jag anser att frågan om vilken löneform man skall ha i trafiken skiljer sig från frågan om lönerna på den övriga arbetsmarknaden. Jäkt och stress i trafiken kan ju få följder även för övriga trafikanter. Man behöver inte misstänka yrkeschaufförerna för att vara lagbrytare, men iakttagandet av trafikföreskrifterna innebär för deras del både längre arbetsdag och sänkt lön, och detta anser jag oacceptabelt. Det angår inte bara denna yrkeskår utan alla de människor som vistas på våra gator och vägar. Huruvida arbetarskyddsstyrelsen gör en bedömning av deras säkerhet ställer jag mig mycket tveksam till. Av den anledningen vill jag fråga kommunikationsministern om det inte finns anledning att undersöka eller utreda dessa förhållanden ytterligare.

Herr talman! Enligt min mening är de flesta yrkesförare erfarna, omdömesgilla och skickliga och vill säkert inte i onödan riskera sina körkort eller trafiktillstånd, som de är beroende av för sin försörjning. Jag anser därför trots allt inte att det här är en så stor risk. Även de chaufförer som har fast lön är i rätt hög grad fria i sin yrkesutövning. Deras arbetstid blir beroende av hur fort de utför sitt jobb. En långtradarchaufför som kör mellan Stockholm och Göteborg blir ledig tidigare om han kör sträckan litet snabbare än om den tar längre tid. Renhållningsarbetare här i Stockholm blir klara betydligt tidigare på dagen om de kör snabbare och utför jobbet snabbare. Det är alltså inte bara ackorden som kan få den här effekten. Arbetets frihet gör att ju snabbare man jobbar desto tidigare blir man ledig. Man får alltså längre fritid i stället för högre lön, som vid ackordssättning. Jag har ingen möjlighet att bedöma vad som menas med berörda bilförare. Men de är ju alla organiserade i Transportarbetareförbundet. Jag tillhör inte dem som bedriver en klappjakt på det förbundet. Vid de kontakter jag har haft med såväl förutvarande ordföranden som ombudsmännen har jag funnit att det är mycket klokt och omdömesgillt folk. Jag har ingen anledning att tro att Transportarbetareförbundet driver en helt annan politik än berörda bilförare vill ha. Jag tycker att yrkesförarna skall kunna anförtros att genom sin fackliga organisation sluta avtal om anställningsvillkor precis som alla andra jobbare här i landet.
Herr talman! Jag hade inte tänkt anställa någon klappjakt på yrkeschaufförerna. Alla chaufförer är inte heller anslutna till Transportarbetareförbundet, utan Handelsanställdas förbund organiserar åtskilliga av dem. Chaufförerna säger själva att skillnaden i förtjänst kan bli så stor som 34 kr. i timmen mellan en som stressar och en som inte gör det, alltså mellan en som kör på ackord och en som kör på timlön. Vad jag vill få klarhet i är lämpligheten av att man så att säga har ackord på bilkörning. Är det förenligt med trafiksäkerheten? Det är vad jag närmast är ute efter, inte att leta syndabockar. Det kan vara dåligt väglag eller dåligt väder så att man måste förlänga körtiden, och avstånden är långa t.ex. i Norrland. Det innebär att den chaufför som tar hänsyn till trafiksäkerheten i detta läge blir tvingad att sänka sin inkomst. Detta tycker jag inte kan vara rimligt.
Herr talman!

Interpellanten är emellertid förhindrad att ta emot svaret i dag på grund av sjukdom. Efter överenskommelse kommer interpellationen att besvaras den 28 april 1980. att leva kvar i glesbygdsbyar
Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativ som innebär att rätten att leva vidare för byar i glesbygden ges företräde när den kommer i konflikt med bolagsintressen. Alltsedan trepartiregeringens tillträde år 1976 har betonats vikten av en aktiv regionalpolitik med syfte att ge människor i olika landsdelar allsidig sysselsättning och service. Jordbrukspolitiken skall till skillnad från tidigare ses som ett led i denna aktiva regionalpolitik. På olika sätt har dessa mål fullföljts genom initiativ och förslag från regeringens sida. Förslagen har riksdagen sedan ställt sig bakom. I linje med målen i 1977 års jordbrukspolitiska beslut infördes år 1978 ett särskilt regionalpolitiskt jordbruksstöd i norra Sverige för att stimulera investeringar i jordoch skogsbruksföretag samt i verksamheter som kan ingå som en lämplig kombination i sådana företag. I samband med riksdagens beslut om regionalpolitiken i fjol förbättrades detta stöd. Det samordnades också med övriga glesbygdsstöd. I fjol beslutade riksdagen också om en ny jordförvärvslag. Avsikten med den är bl.a. att stärka sambandet mellan brukande och ägande. I det syftet har möjligheterna för bolag att köpa mark inskränkts väsentligt i förhållande till tidigare. I princip tillåts bolagsförvärv bara om annan mark lämnas i byte och marken inte är lämpad att användas för att bygga upp eller förstärka enskilda jordoch skogsbruk. Särskilda regionalpolitiska bestämmelser har också införts i lagen i syfte att öka möjligheterna till markförvärv för dem som bor i glesbygderna eller har för avsikt att bosätta sig där. Jag vill i detta sammanhang också erinra om den skogsvårdslag som nyligen har trätt i kraft och om det utökade statliga stödet till skogsbruket. De är båda uppbyggda på sådant sätt att de särskilt främjar skogsskötseln och sysselsättningen i glesbygderna. Som framgår av vad jag nu har sagt har ett målmedvetet arbete bedrivits för att främja utkomstmöjligheterna i glesbygderna och härigenom ge förutsättningar för en befolkningstillväxt där. Detta arbete kommer att fortsätta.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Min fråga var föranledd av en dramatisk händelse i Ramsele i Västernorrlands län, där man mitt i vintern kom för att vräka en jordbrukarfamilj från ett skogsboställe. Det är inte min avsikt att här diskutera de formella och juridiska skälen för vräkningen i Taråberg i Västernorrland. I alla tider har markoch husägare som regel kunnat anföra juridiska skäl för sina vräkningar. I praktiskt taget alla norrländska byar kan folket berätta om bolagens framfart vid markoch skogsfångst i början på det här seklet. Det var då som skogsbolagen kunde komma över skogen för nästan ingenting i vederlag. Alla upptänkliga medel användes av bolagens agenter. När uppköparen vintertid kom till gården i rissla efter häst medfördes inte sällan brännvinskaggen under fårskinnsfällen, om gårdens folk gillade en fest. Men var folket i gården religiöst sinnat, användes kanske psalmboken eller ibland nymodigheter som vevgrammofonen med andliga sånger på skiva. Allt för att uppköparen skulle få ett kontrakt. I en by i Ångermanland, ej långt från Ramsele, köptes Rotnäsets skog på 6 000 ha för 1 000 riksdaler och en tunna råg till vardera av de fyra bönder som ägde skogen. Så blev torpare och småbönder arbetare i bolagsskogen, och vid tredska hade bolaget ofta medel att ta till i höga arrenden och laga utmätning av sista kon vid försummad likvid. Jag har velat ta med detta i sammanhanget, eftersom sådana händelser lever starkt i folkets minne. Graningeverken är ett bolag vars handel och vandel i denna anda är väl känd ända fram till våra dagar. Det kan många skogsarbetare och småtorpare intyga av egen hårdhänt erfarenhet. När i dessa sena dagar kronofogden med följe kommer till fjällbostället Taråberg i 30 graders kyla för att avhysa en barnfamilj som inget annat vill än odla en gammal gård, då måste man förstå att folket i byarna än en gång upplever bolagsväldets hela massiva tryck. Den meningen gör sig gällande att i stället för att riva och bränna gårdar i en tid då det är svårt med jobb i Norrland och då f. ö. svälten i världen är en brutal verklighet borde man underlätta för de människor som vill hävda brukbar jord att också göra det. Visserligen har lagstiftningen ändrats genom de riksdagsbeslut som togs bl.a. i fjol, men det har inte lett till några förbättringar.

Herr talman! Britta Hammarbacken har frågat mig om svenska atomsopor ingår i den till sommaren 1980 planerade dumpningen av radioaktivt avfall i Nordatlanten och om så inte är fallet hur detta avfall hanteras inom landet. Vidare har Britta Hammarbacken frågat vilka åtgärder som planeras inom regeringen för att via internationella organ hejda ytterligare sådan nedsmutsning av haven. Beträffande den första frågan vill jag slå fast att något svenskt avfall inte ingår i den planerade dumpningen. Den svenska lagstiftningen förbjuder också alla former av dumpning. Export av avfall i syfte att dumpa det i havet är heller inte tillåten. Vidare får svenska fartyg inte engageras i dumpning. Enligt regeringens uppfattning är dumpning inte någon ur miljösynpunkt acceptabel form för avfallsbehandling vare sig det gäller radioaktivt avfall eller andra typer av avfall. I Sverige behandlas denna typ av radioaktivt avfall genom ingjutning i cement eller genom förbränning under strikt kontroll. Avfallet förvaras sedan antingen i särskilda byggnader på kärnkraftverken eller i anslutning till förbränningsanläggningen vid Studsvik. När det gäller den andra frågan, om den internationella behandlingen av dessa problem, vill jag framhålla att regeringen under flera år verkat inom de olika internationella organ som arbetar med dumpningsfrågor för att om möjligt få till stånd ett förbud mot dumpning av olika typer av miljöfarligt avfall. Regeringen avser även fortsättningsvis att inom berörda internationella organ aktivt verka för skärpta krav när det gäller dumpning med målsättningen att denna verksamhet helt skall upphöra.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

Det är ju så att det är radioekologerna som undersöker de radioaktiva isotopernas vandring i näringskedjan, men jag tycker inte att man behöver vara radioekolog för att reagera när man studerar frågan. För det första: Vad gäller det egentligen ytterst? I vid bemärkelse gäller det ansvar och internationell solidaritet, och i speciell bemärkelse gäller det anrikningen i näringskedjan. Det är ju så att ett ämne med låg koncentration i vatten många gånger kan få en mycket högre koncentration genom att det lagras i alger och i fortsättningen också stegvis via exempelvis plankton, räkor, småfisk och stora fiskar — och så småningom hamnar det hos människan. Det här resonemanget gäller också radioaktiva isotoper. Frågan gäller alltså ytterst människan och hennes villkor för framtiden — då tänker jag inte enbart på att vi utgör sista ledet i näringskedjan. För det andra: Vad är det som har hänt? Ja, jag vet att dumpningen har skett under de senaste 30 åren. Det rör sig mest om sopor och avfall med låg radioaktivitet men troligen också med inblandning av högaktivt avfall, bl.a. plutonium. Bara sedan år 1967, då man fann det nödvändigt att bilda ett kontrollorgan, har det dumpats 60 000 ton i Atlanten — ironiskt nog under övervakning av det här kontrollorganet. I somras dumpades 5 655 ton i Nordostatlanten, och i sommar planeras 5 800 ton att singlas ner på 4 500 meters djup. Det är en förvaringsplats som ingen kan överblicka. Det är den gamla filosofin som gäller här: Borta ur öga, borta ur sinn. Vi vet att havet är ett ständigt rörligt element med sina strömmar och sina egna hemlighetsfulla vägar, och vi vet också att det inte innehåller några särskilda fack eller avskärmade soprum. Vi vet att havet är en stor resurs, och även om denna resurs än så länge är rätt litet utnyttjad kommer den troligen att få mycket stor betydelse i framtiden. Vi har anledning att vara rädda om havet — det är allas vårt ansvar och allas vår resurs. Eftersom min taletid nu är slut ber jag att få återkomma.
Herr talman! Vi är naturligtvis överens om det förkastliga i att dumpa radioaktivt och annat miljöfarligt avfall i havet. Men enligt den s.k. Londonkonventionen är dumpning av högaktivt avfall förbjuden, medan dumpning av medeloch lågaktivt avfall fordrar ett tillstånd av nationell myndighet i varje särskilt fall. Vid konventionens tillkomst och alltsedan dess ikraftträdande 1975 har de svenska delegationerna strävat efter att få till stånd successivt strängare bestämmelser och gränsvärden för vad som får dumpas. Målsättningen är naturligtvis att vi skall få ett förbud mot dumpning av sådant avfall, och det är också skälet till att Sverige deltar i det här internationella arbetet, trots att svenskt avfall inte får dumpas. Men vi tror att vi genom att delta i detta internationella arbete kan påverka utvecklingen. Det är emellertid bara att konstatera att hittilldags har vi inte lyckats.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet med anledning av en artikel i Miljöaktuellt nr 2 1980. Jag antar att statsrådet känner till den artikeln. Det var just de internationella överenskommelserna som avsågs där, och det står: ”Dumparländernas gamla S5-årsavtal gick ut redan förra året. De fick inget nytt fem-årsavtal eftersom de då inte ens uppfyllt minikraven.” Sedan heter det i artikeln att man fick ett ettårigt avtal och att det är detta som nu gått ut och förlängts med ytterligare ett femårsavtal. Min fråga är: Vad är anledningen till, förutom att man hoppas påverka utvecklingen, att man gick med på ett femårsavtal, trots att man alltså enligt tidigare konstateranden inte ens uppfyllt minimikraven? Det är där den internationella solidariteten kommer in och det internationella ansvaret, som också är Sveriges ansvar.
Herr talman! Det är bara att konstatera att Sverige är ett litet land i det internationella samarbetet, och vi har inga möjligheter att tvinga andra länder att avstå från dumpning. Vad vi har att göra är att försöka få dem att förstå att vi måste hitta andra metoder för att förstöra avfallet, och vi kan inte göra mer än att energiskt arbeta i dessa internationella sammanhang. Det försäkrar jag att den här regeringen och föregående regeringar har gjort.
Herr talman! Jag är tacksam för klarläggandet från statsrådets sida och är glad över att kunna konstatera att vi har gemensamma målsättningar och gemensamt ansvar för framtiden.

Herr talman! Stina Andersson har frågat statsrådet Carl Axel Petri om han är beredd att ta initiativ till forskning om hur radioaktivt nedsmittade områden efter en kärnkraftsolycka skall kunna saneras. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Ingvar Carlsson har med anledning av att osäkerhet råder om effekterna av en s.k. ångexplosion frågat vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att såväl remissinstanserna som regeringen skall få ett korrekt beslutsunderlag. Det problem som tas upp i Stina Anderssons fråga behandlas i den rapport Effektivare beredskap som statens strålskyddsinstitut lade fram i december 1979. Rapporten är f. n. föremål för remissbehandling. Regeringen kommer därefter att ta ställning till förslagen i rapporten. Också Ingvar Carlssons fråga berör strålskyddsinstitutets rapport. Ingvar Carlsson uppger att vetenskapsmän har visat att en ångexplosion inte kan få de allvarliga konskvenser som institutet utgått från i sin rapport. Enligt vad jag erfarit är detta emellertid en fråga där betydande osäkerhet fortfarande råder. När remissbehandlingen avslutats får ställning tas till om det underlag som då föreligger är tillräckligt för att beslut skall kunna fattas eller om kompletterande utredningar behövs när det gäller vissa frågor.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

De beskrivningar som i den nämnda rapporten görs beträffande skador på husdjur och livsmedelsproduktion tycker jag är skrämmande. Visserligen hör man ibland ordet skrämselpropaganda nämnas i kommentarer till rapporten, men det är en verklighet som beskrivs.

Man kan fråga sig vad befolkningen inom dessa områden skall äta. I en eventuell verklig katastrofsituation kan möjligheten att överleva helt bero på hur produktionen av mat kan säkras. I närområdet kommer effekter att uppträda i form av skador på djur, och det kommer att ske på ungefär samma avstånd från olycksplatsen som kan innebära fara för akuta strålskador på människor. Särskilt jodföroreningen av mjölk kan beröra områden på mycket stora avstånd från olycksplatsen. Jag skall inte närmare gå in på de skador som redovisas i rapporten, men vi kan konstatera att skadorna på mark, husdjur och vilda djur skuile bli betydande. Och stora arealer riskerar bli oanvändbara för livsmedelsproduktion. Vad görs i en sådan situation? Vilka saneringsåtgärder behövs i dylika fall, och vilken saneringsberedskap finns? Jag tror att bl.a. många jordbrukare känner sig oroliga inför de i rapporten skisserade förhållandena. Jag vill därför gärna höra jordbruksministerns svar på mina senaste frågor.

Herr talman! Strålskyddsinstitutets rapport Effektivare beredskap är f. n. föremål för remissbehandling. I rapporten beskrivs den s.k. värsta tänkbara olyckan. Den skulle orsakas av en ångexplosion i reaktortanken. Jag ber att få tacka statsrådet för det svar som jag med anledning av min fråga om denna rapport har fått. I kommuner och länsstyrelser diskuteras just nu vilka beredskapsåtgärder som med anledning av rapporten behöver vidtas. Samtidigt har forskningsresultat i bl.a. Västtyskland och USA visat att en ångexplosion inte kan få den styrka att reaktortanken och reaktorinneslutningen skulle brista. Är dessa nya uppgifter riktiga, skulle de allvarligaste följderna av en kärnkraftsolycka vilka man hittills räknat med inte behöva bli verklighet. Vare sig vi vill använda kärnkraften i 10 eller 25 år vore detta mycket glädjande. Dessutom skulle det kanske stilla den oro Stina Andersson gav | uttryck åt nyss. Det är därför viktigt att inte minst berörda kommuner och länsstyrelser samt regeringen får fullständig information och kunskap om de nya forskningsresultaten, som ju faktiskt bygger på experimentella undersökningar. Jag vill därför fråga jordbruksminister Dahlgren om regeringen är beredd att tillsätta en arbetsgrupp med våra bästa tekniker och forskare på ångteknik, någon skicklig metallurg samt fysiker. En sådan arbetsgrupp skulle ha till uppgift att utvärdera de senaste internationella forskningsresultaten och eventuellt göra egna kompletterande undersökningar. Utredningens material och slutsatser skulle sedan ställas till remissinstansernas, 7 regeringens och riksdagens förfogande. Detta bör givetvis ske innan dessa instanser tar ställning till lämpliga åtgärder.
Herr talman! Stina Andersson frågar vad man gör när det gäller åtgärder för att sanera markområden som blivit belagda med radioaktivitet. Svaret är naturligtvis att det i dag inte tycks finnas några praktiskt användbara metoder för att sanera stora områden som blivit kraftigt radioaktiva. Två tänkbara metoder nämns i strålskyddsinstitutets rapport, nämligen plöjning, om radioaktiviteten är låg eller måttlig, och bortforsling av jordlagret, om radioaktiviteten är hög. Allt detta kan naturligtvis gå för sig på åkermark. Hur man gör med skogsmark är för mig ganska oförklarligt. Det leder mig till den uppfattningen att ytterligare forskningsinsatser är angelägna. Bristen på saneringsmetoder och forskningsresurser framhålls också i några av remisssvaren som redan har kommit in, exempelvis från lantbruksstyrelsen och lantbruksuniversitetet. Får jag sedan säga till Ingvar Carlsson att när det gäller den allvarligaste olyckstypen som institutet har använt för att beskriva konsekvenser och beredskapsbehov så utgår man från att en ångexplosion inträffar som allvarligt skadar reaktorinneslutningen. Jag förstår att det är denna typ av explosion som Ingvar Carlsson åsyftar i sin fråga. Den debatt som nu pågår visar att stor osäkerhet fortfarande råder när det gäller hur man skall beskriva sannolikheten för sådana mycket stora olyckor. Men enligt min mening förändrar det inte på något sätt det remissförfarande som nu är i gång. Även om man efter något år skulle komma fram till att denna typ av olyckor inte kan inträffa, så kan ändå så stora olyckor inträffa som motiverar att man skaffar sig en bättre beredskap.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret från jordbruksministern. Jag fick egentligen svaret att vi i dag inte kan vidta några praktiska åtgärder för att sanera jordbruksmarken, förutom de två tänkbara metoder som beskrivs i rapporten. Men då är det ytterst angeläget att vi satsar på forskningen. Av jordbruksministerns svar kunde jag inte utläsa hur jordbruksministern ser på en satsning på sådan här forskning, något som jag tycker är väldigt viktigt och angeläget. Jag har den uppfattningen att forskningen rörande mark och jord bör startas så snart som möjligt, och den forskningen kunde då leda till en organisation för beredskap när det gäller i första hand marksanering. I vilken utsträckning är då jordbruksministern beredd att satsa på forskning på detta angelägna område?

Herr talman! Läget är ju det, att den riskbild som länsstyrelser och kommuner nu arbetar med har varit känd sedan 1974 utan att åtgärder vidtagits. I slutet av 1979 forceras arbetet oerhört, och remissförfarandet råkar komma i slutskedet av förberedelserna inför folkomröstningen. Det har spekulerats i att jordbruksministern skulle ha försökt lägga upp Nr 99 arbetet så att det skulle passa in i linje 3:s skrämselpropaganda före folkomröstningen. Jag tror inte att Anders Dahlgren, som jag har lärt känna från en helt annan sida, spelar med en så viktig fråga på det sättet. Men då är det desto viktigare att ta bort varje misstanke om någonting sådant och att jordbruksministern medverkar till att kommunerna och länsstyrelserna verkligen får del av de senaste forskningsresultaten, så att man arbetar och planerar utifrån verkliga risker — det är klart att det finns sådana när det gäller kärnkraften. Vi är väl ändå överens om att kommunerna och länsstyrelserna skall planera för olyckor som åtminstone teoretiskt kan inträffa. I annat fall skulle de ju inte handskas med säkerhetsfrågorna på ett riktigt och ansvarsfullt sätt. Det har ju nu bland världens främsta forskare kommit fram uppgifter om att en viss typ av olycka, som kan kallas den värsta tänkbara olyckan, inte kan inträffa. Om detta är riktigt är det väldigt viktigt att vi utgår från det också på kommunal, decentraliserad nivå och att vi inriktar oss på vad som kan inträffa. Det var därför jag ställde frågan: Vill jordbruksministern se till att de lokala instanserna får del av detta innan de lägger fast sina ståndpunkter?
Herr talman! Jag vill erinra Ingvar Carlsson om att remisstiden för strålskyddsinstitutets rapport snart är utgången. Den utgår nämligen den 1 april. Många remisser har redan inkommit. Att nu avbryta remissarbetet och påverka det genom att tillsätta en arbetsgrupp som skulle utreda en enskild fråga, om vilken forskarna inte är eniga, finner jag inte meningsfullt. Regeringen får göra sin bedömning när remisstiden har gått ut och remisserna har inlämnats, och då är det mycket möjligt att det kan resultera i att en arbetsgrupp tillsätts. Jag vill emellertid erinra om att kärnkraftinspektionens yttrande icke var enhälligt. Man har ifrågasatt om den här uppgiften, som Ingvar Carlsson försöker göra till en stor och sensationell sådan, egentligen var ny. Jag hävdar att den inte var det. Jag vill inte pådyvla Ingvar Carlsson någon särskild reaktion, men reaktionen på den här uppgiften kan synas vara typisk för dem som försvarar kärnkraften. Reaktionen kan i varje fall inte tolkas på annat sätt än att Ingvar Carlsson ansluter sig till dem som vill att riskerna med kärnkraften skall tystas ner. Men så kan det väl ändå inte förhålla sig?
Herr talman! Jag tror inte att jordbruksministern på en enda rad i min fråga eller av något som jag anfört här i debatten kan utläsa att jag vill undandra allmänheten några uppgifter. Jag säger tvärtom att jag vill att allmänheten, kommunerna och länsstyrelserna skall få del av forskningsresultaten. Inte någon framstående forskare har förnekat riktigheten av de senaste påståendena. Men jag tycker, Anders Dahlgren, att vi i stället för att gräla om riktigheten av dessa påståenden skall tillsätta en arbetsgrupp där Sveriges z 79 främsta forskare får göra sin bedömning. Det är vad jag har begärt — inte att Anders Dahlgren och jag skall göra någon bedömning, för det klarar varken Anders Dahlgren eller jag.
Herr talman! Det sista ber jag att få instämma i. När det gäller den första delen av Ingvar Carlssons yttrande erinrar jag om att kärnkraftinspektionen i sitt remissvar uttalat att vi möjligtvis om något år kan få svar på frågan om det förhåller sig så som exempelvis professor Becker har sagt. Mot den bakgrunden är det föga meningsfullt att i det här ögonblicket tillsätta en arbetsgrupp. Men jag försäkrar Ingvar Carlsson att vad på mig ankommer skall kärnkraftens risker varken överdrivas eller underskattas. Det är sanningen vi skall ha fram, så långt det nu är möjligt att nå fram till den, när osäkerheten tycks vara så stor.

Herr talman! Jens Eriksson har frågat mig om och när jag avser att införa ett kondemneringssystem för fiskefartyg i Sverige i enligket med framlagt förslag från fiskeristyrelsen. Fiskeristyrelsen överlämnade i juni 1979 ett förslag om nya regler för statligt stöd till fiskets rätionalisering. Förslaget rör huvudsakligen fiskeflottans förnyelse och innehåller bl.a. bestämmelser om bidrag vid skrotning av äldre fartyg, s.k. kondemneringsbidrag. De myndigheter som yttrat sig vid remissbehandlingen av förslaget ställer sig tveksamma eller avvisande till införande av ett kondemneringsbidrag. Sveriges fiskares riksförbund är dock positivt till förslaget. Remissmyndigheterna har bl.a. menat att konsekvenserna av systemet måste klarläggas ytterligare. Jag vill påminna om att frågan om förnyelse av fiskeflottan fanns med i riksdagens beslut om en ny fiskepolitik för mindre än två år sedan. Rationaliseringsstödet till fisket är nu i hög grad inriktat på åtgärder som förbättrar effektiviteten hos de äldre fiskefartygen. Detta kan ske bl.a. genom att fartygen förses med starkare motorer och arbetsbesparande eller effektivare utrustning. I den proposition som låg till grund för riksdagsbeslutet fäste jag särskild vikt vid utvecklingen av nya typer av fiskefartyg, som på längre sikt kan ersätta föråldrade, medelstora trätrålare.

Om ett konidem:
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, även om det var negativt. Otaliga är de framställningar fisket under åren gjort för att få möjlighet att skrota de gamla och sämsta fartygen och ersätta dessa med nya och därigenom öka effektiviteten och förbättra arbetsförhållandena ombord. Särskilt i lågkonjunkturer har detta varit angeläget. I de kriser som vi har upplevt har vi alltid stått där med det sämsta båtmaterialet när krisen varit över. De bästa och modernaste båtarna har då som regel hört hemma i något av våra grannländer, sålda dit till låga priser. Där har man sedan lång tid tillbaka haft ett kondemneringssystem. Ett sådant möjliggör ju även att man vid överkapacitet eller ersättningsproblem minskar fiskeflottan genom kondemnering av båtar samtidigt som nyanskaffning bromsas. Jag vill peka på att just detta f. n. pågår både i Danmark och i Norge, vilka länder har ett starkt behov av att skära ned sina fiskeflottor. I Sverige har vi inte längre plats för någon utökning av fångstkapaciteten. Vi har en överkapacitet inom silloch strömmingsfisket på 20-25 96. Vi har litet utrymme kvar inom torskfisket på sydkusten, men där finns det tyvärr avsättningssvårigheter, trots att vi har en stor import av torskfilé. Den underliga situationen råder att vi i dag kan sälja torsken hel till Danmark och köpa den tillbaka som filéer. Den arbetsgrupp som arbetat med framtagande av nya båttyper har hunnit långt i sitt arbete. Ett 90 fots och ett 65 fots fiskefartyg har tagits fram och ligger klara i ritning. Sakkunskap och teknik har samarbetat för att få fram verkligt funktionsdugliga båtar, som kan byggas i serier. Några ytterligare båtar kan enligt min uppfattning inte tillföras vår flotta i dag med mindre än att äldre fartyg tas ur produktionen. Och visst behöver en del av flottan slås ut. Över 80 26 av fiskfiskeflottan — ca 160 båtar — och räkflottan på västkusten byggdes före 1950. Med fiskfiskeflottan menar jag den flotta som fiskar vitfisk. I fiskarkretsar skiljer vi på fisk, sill och makrill. Över 80 96 av fiskeflottan på sydoch ostkusten är lika gammal. Den enda kategori som har en acceptabel ålder är västkustens sillfiskeflotta. Jordbruksministern säger i sitt svar att rationaliseringsstödet till fisket nu i hög grad är ”inriktat på åtgärder som förbättrar effektiviteten hos de äldre fiskefartygen. Detta kan ske bl.a. genom att fartygen förses med starkare motorer och arbetsbesparande eller effektivare utrustning.” Denna form av rationalisering har pågått och pågår. Den ca en tredjedel, 160 båtar, som är mer än 40 år borde egentligen inte bli föremål för denna form av rationalisering. Ofta är konditionen sådan att båten inte tål starkare motorer, utan blir i stället för en effektivare och bättre 81 arbetsplats en fara för fiskaren ombord, då den inte håller för mera motorkraft. Fiskerikommittén säger också att denna del av flottan bör ersättas av bättre fartyg före 1990. Förslaget är alltså att den tas ur produktionen under en tioårsperiod, och även om inte jordbruksministern i propositionen 1977/78:112 direkt uttalade sig för detta förslag, finns inte heller, såvitt jag har kunnat finna, något som talar emot. Dessa äldre fartyg kommer dessutom inte att bli bra arbetsplatser. De risker som alltid följer med yrket blir större i äldre fartyg där rost och röta satt sina spår. Vid gång i is och vid dåligt väder blir risken för liv och egendom flerdubbelt större. Ett dåligt fartyg frestar både hälsa och nerver mer än om båten är i god kondition. Jordbruksministern säger i sitt svar att de myndigheter som remissbehandlat förslaget ställt sig tveksamma eller avvisande till ett kondemneringsbidrag. Jag har läst remissvaret från statens jordbruksnämnd och har som ledamot av nämnden deltagit i beslutet angående skrivelsen. Jag beklagar att jag ej reserverat mig — jag frestas att säga som vanligt. Visst är den negativ, men det är min förhoppning att inte detta skall bli avgörande och förhindra en utveckling inom fisket som vi har sett fram emot men aldrig lyckats förverkliga under någon socialdemokratisk jordbruksminister — trots otaliga framställningar. Jag vill också peka på den tyngd och den sakkunskap som ligger bakom fiskeristyrelsens framställning. Jordbruksnämndens kunskaper angående fiskets arbetssituation, fångstkapacitet och båtar över huvud taget är starkt begränsade. Alltför stor vikt bör därför inte fästas vid denna typ av remissvar. Fiskeristyrelsens kunskaper om fisket, dess situation och fångstkapacitet i förhållande till fångstkvoter och fiskets utveckling bör enligt min mening vara vägledande för fiskets rationalisering. Även de övriga remissinstanser som ställt sig kritiska till införande av kondemneringsbidrag — riksrevisionsverket och lantbruksstyrelsen — saknar enligt min bedömning den ingående kännedom om fiskets speciella förhållanden som krävs. Det är att djupt beklaga om det är denna bakgrund som gjort att jordbruksministern är tveksam att införa en åtgärd som vi anser nödvändig. På en punkt har fisket emellertid fått besked. Det är inte fråga om när kondemneringsbidrag kommer att införas utan om det över huvud taget kommer att införas. Vi förväntar att så sker och att det sker snart.
Herr talman! Får jag säga till Jens Eriksson att anledningen till att jag i dag är negativ till att införa stödet omedelbart är att förutsättningarna, tillämpningen och konsekvenserna när det gäller ett sådant bidrag måste ytterligare klarläggas. Det är exempelvis angeläget att få en beskrivning av de kondemneringssystem som tillämpas i våra konkurrentländer. I Norge och Danmark t.ex. har nedgången i fisket varit så stor att man där lämnar kondemneringsbidrag för att reducera flottan. Fiskeristyrelsens förslag tar däremot sikte på en förnyelse av den svenska fiskeflottan, och i motsats till vad som gäller i andra länder torde det föreslagna programmet med kondemneringsbidrag och Nr 99 nybyggnation medföra en ytterligare ökning av fiskets totala fångstkapacitet, vilket naturligtvis i nuvarande läge kan ifrågasättas. Jag har så sent som i dag diskuterat den här frågan med chefen för fiskeristyrelsen, och jag har försäkrat mig om att man nu arbetar vidare med den. Jag har då särskilt tryckt på behovet av ett säkrare underlagsmaterial och en ytterligare belysning av olika konsekvenser av det här förslaget.
Herr talman! Vi begär inte en utökning av fångstkapaciteten. Vi begär en | förbättring av fiskarnas arbetsplatser och möjligheter att bedriva sitt fiske. Jag vill också erinra om att de kondemneringssystem som finns i exempelvis Norge och Danmark nu används för att reducera flottan — men de har tidigare, så länge de har funnits, använts för rationalisering av fiskeflottan. Jag tycker dock att jordbruksministerns senaste inlägg är betydligt mer positivt än det första.
Skolstyrelsen i Vilhelmina har hos regeringen hemställt om inrättande av ”glesbygdshögstadium” i Saxnäs. Framställningen har tillstyrkts av länsskolnämnden i Västerbottens län och av skolöverstyrelsen. Som motiv till framställningen har anförts dels de långa skolresor som barnen i området nu tvingas till, dels det ansvar som samhället iklätt sig genom etablering av gruvdrift i Stekenjokk. Är regeringen beredd att ställa erforderliga medel till förfogande för att högstadium skall kunna inrättas i Saxnäs?

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig om regeringen är beredd att ställa erforderliga medel till förfogande för att högstadium skall kunna inrättas i Saxnäs. Ärendet bereds f. n. inom regeringskansliet. Skolstyrelsen i Vilhelmina har för drygt en månad sedan inkommit med kompletterande uppgifter i ärendet. Regeringen kommer under våren att fatta beslut i frågan.

Herr talman! Svaret var kort och föga upplysande. Det gav så litet att det är en aning svårt att ens tacka för det. Men det var ju vänligt av Britt Mogård att komma hit och tala om att ärendet bereds i departementet. Jag tycker att byråkratins kvarnar mal långsamt hos Britt Mogård. Framställningen gjordes från Vilhelmina i maj 1978. Länsskolnämnden tillstyrkte i april 1979, och SÖ tillstyrkte i augusti 1979. Vid en uppvaktning i december 1979 lär Britt Mogård ha uttalat sig välvilligt, och hon skulle efter kontakter med övriga berörda departement lämna besked. Men det dröjer. Regeringens brist på meriter på det här området är litet oroande. I statsrådsberedningens propositionsförteckning från januari 1979 anmäldes att en proposition om flexiblare skolplanering skulle avlämnas i slutet av mars 1979. Det blev nu inte något av detta. Sedan kom det ett storstilat 83 pressmeddelande i valrörelsen, där det talades om färre elever i de största skolorna, tvåparallelliga högstadieskolor, små glesbygdsskolor och annat. ”Detta är huvudpunkterna i den förslagspromemoria —- — — som en arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet lägger fram inom kort”, hette det då. Något sådant förslag har inte offentliggjorts. Jag tolkar detta så att Britt Mogård har lagt locket på i en fråga som för glesbygden är mycket väsentlig. Det inger oro också i det konkreta fallet, beträffande framställningen om glesbygdshögstadium i Saxnäs. Det finns starka skäl för att åstadkomma en sådan lösning av skolproblemen i denna glesbygdskommurn:. Jag skall gärna återkomma och redovisa de skälen. De är f. ö. redovisade i den framställning som är lämnad till departementet. Nu skall alltså besked komma under våren. Jag hoppas då att det beskedet verkligen kommer, så att det inte går som för övriga löften om besked i hithörande frågor. Och naturligtvis hoppas jag att beskedet blir positivt.
Herr talman! Jag är väl införstådd med skälen till Vilhelminas anhållan om att få inrätta ett högstadium i Saxnäs, och jag är välvilligt inställd till detta. Den arbetsgrupp som Georg Andersson hänsyftar på har tillsatts på mitt initiativ. Det har dock tyvärr visat sig att frågorna är mer komplicerade än man hade väntat sig. Jag kan försäkra Georg Andersson att jag försöker att skynda på arbetet så mycket som det är möjligt just för att få till stånd en flexiblare skolplanering än vad vi har f. n. Vi har ju inte möjligheter att tillmötesgå de skiftande intressen som finns i vårt land. Det är alltså fortfarande min avsikt att bringa den här frågan till en lycklig lösning.

Herr talman! Jag är tacksam om Britt Mogård vill skynda på det här ärendet mer än vad som skett tidigare. Detta är inte bara en administrativ fråga. Jag kan förstå att det kan resas invändningar, men här gäller det att hitta en undantagslösning. Förhållandena är nämligen så speciella, och samhället har tagit på sig skyldigheter i det här området. Här har ett samhälle etablerats genom att gruvdrift tagits upp i Stekenjokk -— det är detta som är utgångspunkten. Den verksamheten tillför naturligtvis landet viktiga resurser, men människorna i området där verksamheten bedrivs måste ju också få leva i en samhällsbildning som så långt möjligt är likvärdig med övriga delar av landet. Problemet är att kommunen inte orkar med de stora kostnader det gäller för den här relativt begränsade elevgruppen, och där måste samhället i sin helhet ta sitt ansvar. Jag upplever inte att detta är ett speciellt administrativt problem, utan menar att det framför allt är ett ekonomiskt problem. Och där gäller det att regeringen visar god vilja och tar fram de pengar som erfordras för att ge eleverna möjligheter till högstadieutbildning i Saxnäs.
Herr talman! Jag har betraktat Saxnäs som ett undantag och alltså sökt en undantagslösning. Det var Georg Andersson som vidgade frågan och försökte angripa mig med påstående om långsamhet när det gäller en mer allmän förändring av skolplaneringen. Jag ansåg det vara min skyldighet att svara på det angreppet.
Herr talman! Det var naturligt att ta in det vidgade perspektivet i det här sammanhanget, eftersom man kan konstatera att de allmänna och storstilade vallöftena när det gäller åtgärder i övrigt för att underlätta etableringen av glesbygdsskolor och mindre skolenheter inte har uppfyllts. Därför kunde man befara att inte heller ett sådant litet samhälle som detta, långt uppe i norr, skulle ägnas stor uppmärksamhet. Det ges väl i Saxnäs inte många röster åt moderaterna. F. ö. vet jag inte om det alls finns några moderater där.
Herr talman! Jag tycker nog att man kunde kräva en något större blygsamhet från Georg Andersson i hans angrepp, för det är faktiskt den stelbenta socialdemokratiska skolplaneringen som jag försöker förändra till större flexibilitet.

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillgodose behovet av lärarutbildning i Örebro. Behovet av lärarutbildning är väl tillgodosett i Örebro. Av årets budgetproposition framgår att Örebro vid sidan av de stora universitetsorterna är en av de bäst tillgodosedda högskoleorterna vad gäller lärarutbildning. Utbildning avses under läsåret 1980/81 ske vid fritidspedagoglinje, förskollärarlinje, gymnastiklärarlinje — och inom denna såväl ettämnessom tvåämnesutbildning —, musiklärarlinje samt ämnesteoretisk utbildning inom ämneslärarlinjerna. Jag har i budgetpropositionen föreslagit att vissa ämneslärarutbildningar anordnas temporärt för dem som saknar föreskriven utbildning och som tjänstgjort länge som lärare. De medel som avsatts för utbildningarna i fråga fördelas av universitetsoch högskoleämbetet , efter förslag från regionstyrelserna, till berörda högskoleenheter. UHÄ har den 24 januari 1980 fått i uppdrag att undersöka vilka särskilda utbildningsåtgärder som bör vidtas för andra lärare än ämneslärare som tjänstgjort länge inom skolväsendet men som saknar föreskriven utbildning. I uppdraget ingår att beakta den regionala variationen i efterfrågan på lärare av olika kategorier. Först när detta uppdrag blivit utfört är det möjligt att säga om Örebro är en ort som kan komma i fråga för utvidgade utbildningsinsatser för obehöriga lärare. När det gäller frågan om var den avslutande praktisk-pedagogiska utbildningen för blivande ämneslärare och lärare i gymnastik och annat ämne skall förläggas, kan denna lösas på olika sätt inom ramen för tillgängliga medel. Universitetet i Uppsala och högskolan i Örebro bör själva kunna finna en lösning som inte bara är tillfredsställande ur ekonomisk och administrativ synvinkel utan också innebär goda förutsättningar för de studerande att avsluta sina studier. Slutligen vill jag framhålla att det vore oklokt att nu ta ställning till en etablering av nya lärarutbildningslinjer i Örebro. 1974 års lärarutbildningsutrednings förslag bereds f. n. i regeringskansliet, och i samband med att proposition i denna fråga läggs fram kommer en samlad bild av hela lärarutbildningssektorn att presenteras.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

150 studerande finns f. n. i försöksutbildningen av gymnastiklärare med ytterligare ett ämne. Den första gruppen får sin grundutbildning klar i och med innevarande vårtermin. Det praktiska lärarutbildningsåret återstår. Det uppstår stora olägenheter för de studerande om de ej får fullgöra den praktisk-pedagogiska avslutande utbildningen i Örebro utan måste göra detta i Uppsala. Högskolan i Örebro har goda förutsättningar att genomföra den praktisk-pedagogiska utbildningen. Samma svårigheter uppstår för lärarkandidaterna i den traditionella ämneslärarutbildningen. Det fjärde året utgörs av den praktisk-pedagogiska utbildningen som fullgörs i Uppsala. Högskolan i Örebro har goda möjligheter att ordna sådan utbildning i nära samverkan med gymnastiklärarnas praktisk-pedagogiska utbildning. Det råder stor brist på behöriga lärare i hela Örebroregionen — ämneslärare, vårdlärare och speciallärare såväl inom specialskolorna som på grundskolans olika stadier och inom särskolan. Enligt beräkningar från länsskolnämnden i Örebro ligger andelen icke utbildade lärare betydligt över genomsnittet för landet. En riktad lärarutbildning i halvfart är ytterst angelägen. Högskolan är beredd att svara för en sådan utbildning om resurser ställs till förfogande. Goda förutsättningar finns också att skaffa såväl lämpliga lärare för denna utbildning som lokaler. Bristen på specialutbildade lärare är mycket besvärande, i synnerhet inom den gymnasiala utbildningen för hörselskadade. Läsåret 1978/79 hade endast 34 av totalt 135 lärare inom området specialutbildning. Ett stort antal klasslärare inom regionen tjänstgör på tjänster som speciallärare utan att ha behörig utbildning. I Örebro finns en omfattande specialskoleundervisning: för döva, för hörselskadade och för synskadade. Speciallärarutbildning i Örebro är mycket angelägen. Inom Örebro kommun har man också diskuterat möjligheterna att organisera en riktad speciallärarutbildning i halvfart för just denna lärargrupp, och förutsättningarna för detta bedöms som gynnsamma. De som utbildas inom en region har en tendens att stanna kvar. Många är också bundna till regionen redan innan de påbörjar studierna. Lärarutbildning vid högskolan i Örebro är därför mycket viktig för Örebroregionen. Den skulle också innebära en stimulans och förstärkning av högskolan, där vissa ämnen inom den naturvetenskapliga sektorn har brist på studerande. Det fjärde året i Örebro skulle sannolikt locka fler studerande att påbörja sina studier i Örebro, eftersom de då kan fullgöra hela sin utbildning där.
Herr talman! När det gäller den praktisk-pedagogiska utbildningen måste man ta hänsyn till om det är möjligt att skapa undervisningsgrupper av sådan storlek som från kostnadssynpunkt är försvarbar. Det förhåller sig så att lärarkandidaterna i Örebro är splittrade på så många ämnen att det endast i mycket liten utsträckning går att skapa sådana försvarbara grupper. Därför var mitt svar att ett samarbete mellan universitetet i Uppsala och högskolan i Örebro bör etableras, så att man i mån av möjlighet tar hänsyn till berättigade intressen från Örebro. Vad beträffar bristen på lärare för döva och hörselskadade för den gymnasiala utbildningen torde Ann-Cathrine Haglund vara felunderrättad. Det är brist på speciallärare i Örebroregionen, men inte brist på dessa lärare. Dövlärare för gymnasiet utbildas vid speciallärarlinjen i Stockholm. Där är antagningen flexibel; uppstår det en brist, kan man inom nuvarande ramar ändra antagningen så att fler utbildas just för det gymnasiala stadiet. Det är faktiskt mindre lämpligt att splittra speciallärarutbildningen så att viss del — t.ex. dövlärarutbildningen — förläggs till annan ort. Speciallärarutbildningarna bör integreras med varandra. Dövlärarutbildningen måste ske i Stockholm, eftersom utbildningen måste ha närhet till medicinska, sociala och tekniska laboratorier. Utbildningen är också i hög grad beroende av de fonetiska och lingvistiska institutionerna vid universitetet i Stockholm, där det bedrivs viss forskning rörande språkinlärning för döva. Jag vidhåller alltså mitt ursprungliga svar.

Herr talman! Utgångspunkten för årets regeringsdeklaration är den sovjetiska inmarschen i Afghanistan och den kris som denna händelse utlöst i förbindelserna mellan de båda supermakterna. Ett viktigt inslag är också oljans roll som politisk faktor i Mellersta Östern och som orsak till världsekonomins svårigheter. : Till ljuspunkterna i en annars mörk bild hör tillkomsten av ett fritt Zimbabwe. Än en gång har det visats att folkens frihetslängtan inte kan undertryckas vare sig av egna härskare eller av stormakternas strateger. 1970-talet lärde USA den läxan i Vietnam. Också i Afghanistan handlar det till sist om ett folk som inte vill låta sig kuvas. Sverige har med skärpa fördömt den sovjetiska interventionen i Afghanistan. Den utgör ett brott mot FN-stadgans principer och står i bjärt kontrast till den fredspolitik som Sovjetunionen själv säger sig förespråka. Den utgör också ett slag mot de alliansfria ländernas strävanden. Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Det har aldrig haft viljan eller förmågan att hota Sovjetunionen. Talet om utländsk intervention i Afghanistan riktad mot Sovjetunionen saknar all trovärdighet. Utan den sovjetiska inmarschen i Afghanistan hade det landet i dag fortsatt att vara en alliansfri stat mellan det sovjetiska väldet och omvärlden. Övergreppet mot Afghanistan har dessutom ökat spänningen i en redan instabil region. Närheten till områden som är helt avgörande för västvärldens oljeförsörjning ger den sovjetiska politiken en särskilt allvarlig innebörd. Reaktionen på den sovjetiska politiken har också varit mycket hård, inte minst den amerikanska. I ett tal i januari förklarade sålunda president Carter att försök av utomstående krafter att skaffa sig kontroll över området kring Persiska viken skulle mötas med alla medel, inkl. militära. USA har därefter stärkt sitt militära engagemang i Mellanöstern, markerat sin vilja att stödja Pakistan och betonat att man har ett med Kina gemensamt intresse att motstå hotet från Sovjetunionen. Därtill kommer amerikanska ekonomiska sanktioner mot Sovjetunionen och försök att hindra genomförandet av sommarens olympiska spel i Moskva. 5 Denna reaktion kan inte ha kommit som någon överraskning för ledarna i Kreml. De är själva inte främmande för att betrakta händelser i omvärlden just i maktbalansens perspektiv. Samtidigt är det klart, herr talman, att de båda supermakterna hela tiden haft olika uppfattningar om avspänningspolitikens egentliga innebörd. Inmarschen i Afghanistan bekräftar detta. För Sovjetunionen har huvudsyftet med avspänningspolitiken nog varit att dämpa rustningarna i väst och att få tillgång till västsidans teknologi. Vad man dessutom hoppades på var att överenskommelser med USA skulle ge Sovjetunionen ett erkännande som den andra supermakten. Sannolikt anser de sovjetiska ledarna att de förväntningar man haft på avspänningen aldrig blivit helt infriade. Rustningarna i väst har — i hög grad som en reaktion på sovjetiska rustningar — skjutit fart, och handeln har inte fått vare sig den omfattning eller den inriktning man hoppats på. Till detta kommer att Carteradministrationen när den trädde till deklarerade att man skulle låta förbindelserna med sina allierade komma i första hand. Samtidigt gick USA till en världsvid offensiv för att hävda de mänskliga rättigheterna. I Moskva upplevde man detta som riktat mot Sovjetunionens ställning som världsmakt och mot det socialistiska systemets legitimitet. Dessutom visade det sig att Helsingforsdokumentets bestämmelser om mänskliga rättigheter har betydligt mer långtgående konsekvenser än man uppenbarligen hade föreställt sig på sovjetisk sida. I USA har avspänningspolitiken getts en delvis annan innebörd. Den borde, har man menat, innebära en förpliktelse för supermakterna att iaktta återhållsamhet i sitt agerande. Det till följd av avspänningssträvandena förbättrade internationella klimatet skulle inte få utnyttjas för försök att flytta fram positionerna i omvärlden och rubba maktbalansen. Sovjetunionen har å sin sida hela tiden hävdat att den ideologiska kampen skulle gå vidare och att man har rätt att ingripa till förmån för vad man kallar de antiimperialistiska krafterna i tredje världen. Stödet till kubanska trupper i Angola och Etiopien har motiverats med hänvisning just till denna princip. Före Afghanistan har Sovjetunionen dock aldrig gått in med egna trupper för att befästa sina positioner i tredje världen. I USA ledde det politiskt och militärt misslyckade engagemanget i Vietnam till något av en nationell självrannsakan. Man började också inse att försök att med maktmedel hindra den interna politiska utvecklingen i framför allt asiatiska och latinamerikanska länder inte gav någon framgång. Med Carters seger i presidentvalet 1976 kom i stället mer traditionella amerikanska värderingar om respekt för nationellt oberoende, demokrati och mänskliga rättigheter att stå i förgrunden. Sedan länge har det dock stått klart att Warszawapaktens rustningar och Sovjets aktiva politiska engagemang i tredje världen, främst i Afrika, skapat problem för Carteradministrationens möjligheter att fullfölja den ickeinblandningspolitik man slagit in på. Kravet på en återgång till den gamla maktoch intressepolitiken har också vuxit sig allt starkare. Motståndet i den amerikanska senaten mot SALT II-avtalet är ett uttryck för detta. Med Afghanistaninvasionen har denna opinion fått ett kanske avgörande argument. Även om motsättningarna mellan supermakterna alltså gradvis ökat, innebär Afghanistaninvasionen troligen slutpunkten för den typ av avspänningspolitik som inleddes under 1970-talets första år. Under den närmaste framtiden får vi därför räkna med ett kärvare klimat mellan supermakterna. Av detta följer inte nödvändigtvis att riskerna för en militär konfrontation mellan supermakterna nu ökar. I kärnvapenåldern medför självbevarelsedriften att supermakterna försöker undvika situationer som i sina yttersta konsekvenser kan leda till kärnvapenkrig. Samtidigt är det klart att uteblivna kontakter mellan de båda supermakterna skulle öka riskerna för missförstånd och för vad man brukar kalla överreaktioner. När vi i dag hävdar att dialogen måste fortsätta betyder detta inte att vi anser att Afghanistan får glömmas. Tvärtom är det angeläget att världsopinionen fortsätter sina försök att förmå Sovjetunionen att lämna Afghanistan. Vad vi just på grund av det spända internationella läget förordar är en politik inriktad på sakliga överläggningar mellan supermakterna i frågor som ytterst handlar om alla nationers gemensamma intresse av att överleva. viktigt att de sovjetisk-amerikanska samtalen om begränsning Sverige har vädjat till USA och Sovjetunionen att iaktta bestämmelserna i SALT II-avtalet trots att detta ännu inte slutgiltigt har godkänts. Vi har också vädjat till parterna att snarast inleda förhandlingar om begränsning av kärnvapnen i den europeiska regionen. Vi accepterar inte tanken att dessa förhandlingar måste ligga nere i avvaktan på SALT II-avtalets ratifikation. I en tid av växande motsättningar mellan supermakterna kräver Europas säkerhet ökad uppmärksamhet. Här kan det till i höst planerade mötet i Madrid om europeiskt samarbete och säkerhet, det s.k. ESK-mötet, komma att bli en prövosten. Det internationella klimatet för detta möte, avsett att vara en manifestation för samarbetssträvandena mellan Östoch Västeuropa, är av naturliga skäl inte det bästa. Vad vi kan hoppas är dock att ingendera supermakten vill ta ett misslyckande på sitt ansvar. Det blir en angelägen uppgift för Västoch Östeuropas stater att utnyttja det förhandlingsutrymme som kan finnas och söka förmå supermakterna att befästa och vidareutveckla de resultat i det här avseendet som redan har uppnåtts. Under många år har uppmärksamheten riktats mot supermakternas rustningar med strategiska kärnvapen. Samtidigt har kapprustningen såväl med kärnvapen som med konventionella vapen gått vidare i Europa. Trots att förhållandet mellan de europeiska staterna under en lång tid varit mera avspänt än på länge har kärnvapenarsenaler byggts upp på vår kontinent med en förstörelsekraft av ofattbara dimensioner. Deras sprängstyrka är 50 gånger större än alla de konventionella vapen som sammanlagt kom till användning under andra världskriget, Koreakriget och Vietnamkriget. De motsvarar 20 000 Hiroshimabomber. Men det är inte för en konflikt mellan Europas stater som man rustar. Det är i första hand supermakternas konflikt det gäller. Europas folk har därför nu ett större intresse än kanske någonsin tidigare av att värna om sin säkerhet och förhindra att utvecklingen råkar ur kontroll som en följd av supermakternas agerande. Det är därför dags att ett samlat program för europeisk nedrustning läggs fram. Finland har lämnat ett värdefullt bidrag till den tanken genom att föreslå internationella samtal om ett sådant program. Även andra regeringar har på senare år tagit liknande initiativ. Tanken att inkalla en konferens om europeiska nedrustningsfrågor har blivit alltmer aktuell. Den har även tagits upp i en socialdemokratisk partimotion här i riksdagen. Från regeringens sida har vi välkomnat tanken på en sådan Europakonferens. Den kan om den förbereds väl och arrangeras vid rätt tidpunkt erbjuda nya vägar för att hejda rustningarna i Europa. En europeisk nedrustningskonferens måste dock ses i ljuset av nu pågående eller planerade förhandlingar på nedrustningsområdet. Det skulle sannolikt vara till fördel för möjligheterna att nå konkreta resultat vid en sådan konferens, om t.ex. de s.k. MBFR-förhandlingarna i Wien, ESK-processen och diskussionerna om ett SALT III-avtal dessförinnan hade gjort åtminstone vissa framsteg. Givetvis måste också omfattande diskussioner till för att bestämma det mera exakta syftet med en sådan här konferens. Regeringen kommer att diskutera denna fråga med andra länders regeringar och på allt sätt söka bidra till konstruktiva lösningar. Den dag de politiska förutsättningarna för en europeisk nedrustningskonferens föreligger är Sverige berett att stå som värd för konferensen och verka för dess genomförande och framgång. Rustningarna innebär, herr talman, inte bara ett hot mot freden. De utgör också ett enormt slöseri med resurser i en tid då klyftan mellan fattiga och rika länder tilltar och världsekonomin är på väg in i en mycket allvarlig kris. Den senaste tidens oljeprishöjningar har försatt oss i en situation, som vi alltför väl känner igen från 1970-talet. Arbetslösheten stiger, inflationen ökar och tillväxten avtar i industriländerna. Samtidigt dignar utvecklingsländerna under sina enorma skuldbördor. Som påpekats i Brandtkommissionens rapport befinner vi oss i en paradoxal belägenhet, där u-länderna lever i nöd och fattigdom och inte har råd att köpa de varor som de behöver. Samtidigt ökar arbetslösheten i industriländerna, bl.a. just därför att utvecklingsländerna inte har råd att köpa deras varor i tillräcklig omfattning. Denna onda cirkel kan man bara bryta genom ökat samarbete mellan ioch u-länder. Vi måste få människorna i de rika länderna att förstå att inte bara solidaritetens bud utan också vårt ekonomiska egenintresse kräver att vi bidrar till att förbättra de sociala villkoren för fattigvärldens människor. Vi måste också, herr talman, inse behovet av att spara olja. Fyrdubblingen av oljepriserna efter oktoberkriget 1973 skakade om i världsekonomin med återverkningar som kom att prägla hela resten av 1970-talet. Nästa stora chock kom förra året. Sedan senhösten 1978 har oljepriserna mer än fördubblats. Och de fortsätter att stiga. Vad vi nu också har fått klart för oss är att de stora oljeproducerande länderna inte är villiga att öka sin produktion av olja i takt med en stigande efterfrågan. Det vore fel, menar de, att alltför snabbt göra slut på oljan. Framtida generationer har också rätt till dessa oersättliga tillgångar, och det är ekonomiskt meningslöst för oljeländerna att skaffa sig större exportinkomster än de kan utnyttja för egen del. Den slutsats som vi måste dra är att produktionen av olja inte kommer att öka i samma takt som efterfrågan. Det betyder naturligtvis ökad knapphet och stigande priser. Den stora oljekris som många tidigare förlagt till slutet av 1980-talet kommer sannolikt att inträffa väsentligt tidigare. I själva verket är vi i viss mån redan där. Vi lever i dag i ett mer eller mindre permanent osäkerhetstillstånd. Otryggheten ökar också på grund av att en stor del av oljan kommer från Mellersta Östern, där de nationella och politiska konflikterna är starka och djupgående. Oljan blir inte bara dyrare, den blir i allt högre grad ett hot mot säkerheten i världen. Herr talman! När motsättningarna skärps i världen blir läget i vårt närområde av särskilt stor vikt. Under hela efterkrigstiden har våra nordiska grannars och vår egen politik bidragit till att upprätthålla lugn och stabilitet i Norden. Tillsammans har vi minskat risken för att stormaktsblocken skall stå direkt mot varandra i Nordeuropa på samma sätt som de gör på kontinenten. Sverige för en neutralitetspolitik, stödd på ett starkt försvar. Norge och Danmark är medlemmar av NATO, men accepterar i fredstid inte baser för främmande trupper eller kärnvapen på sitt territorium. De iakttar också en rad andra självpåtagna begränsningar i det militära uppträdandet. Finlands vänskapsoch biståndspakt med Sovjetunionen är inte någon militär allians utan kan väl förenas med finländsk neutralitetspolitik. Att slå vakt om stabiliteten i Norden är en huvuduppgift både för oss och för våra grannar. Från svensk sida måste vi vara beredda att möta förändringar i vår omgivning på det sätt som denna uppgift kräver. Samtidigt förväntar vi oss att stormakterna tar sin del av ansvaret genom en återhållsam politik. Det ligger i allas intresse att det nuvarande mönstret i Norden inte rubbas. Det kräver hänsynstagande i fråga om det militära uppträdandet i Nordeuropa i dess helhet, alltså även i havsoch landområdena väster, norr och öster om Norden. Trots den påtagliga bristen på militär jämvikt mellan stormaktsblocken i Nordeuropa har man funnit sig till rätta med förhållandena och visat återhållsamhet på båda sidor. Ingendera supermakten har haft intresse av att vidta någon åtgärd som kunde provocera motåtgärder från dens andra supermaktens sida. Ytterst vilar lugnet i Norden på politisk grund. Alla parter har utgått från att ingendera supermakten skulle vilja störa stabiliteten i ett område där den politiska avspänningen tagit så fasta former. Händelserna i Afghanistan har inte rubbat vår tro att det ligger i såväl Sovjetunionens som USA:s intresse att bevara det nuvarande säkerhetspolitiska mönstret i Norden. Supermaktsstrategins pris är inte bara ökad spänning och risk för en okontrollerbar militär urladdning. Den här gången var det det afghanska folkets politiska frihet som offrades. För inte så länge sedan gällde det Sydostasien. För människorna i Cambodja är lidandet ännu inte över. Sedan slutet av 1960-talet har man i detta en gång ostörda och fredliga land genomlevt en enda lång mardröm av främmande intrång, bombningar, förtryck, invasion, inbördeskrig, svält och fruktansvärda umbäranden. Pol Pot-regimens nästan exempellösa grymhet mot den egna befolkningen och den vietnamesiska invasionen har skapat ett land i hunger och kaos. Vi kan och måste fördöma de förbrytelser som begåtts. Vi måste också bidra till ansträngningarna att avvärja den hungersnöd som nu ånyo hotar. Hittills har regeringen gett över 30 milj.kr. i katastrofbistånd till de nödlidande människorna och ytterligare insatser förbereds. Om lidandet i Cambodja skall få ett slut inom överskådlig tid krävs att de främmande trupperna dras tillbaka. Bakom FN:s generalförsamlings resolution i höstas om ett sådant tillbakadragande står en nästan enig världsopinion. En nationell samling omfattande skilda politiska krafter bör komma till stånd i Cambodja. Endast på detta sätt kan det svåra återuppbyggnadsarbetet komma i gång på allvar och Cambodjas folk få möjlighet att bestämma sitt öde utan inblandning utifrån. I Mellanöstern är det israelernas rätt till trygghet inom säkra och erkända gränser och palestiniernas anspråk på nationellt självbestämmande det gäller. Genom årtusenden har det judiska folket varit ett folk på flykt undan fördomar och utrotningshot. När de äntligen funnit en fristad är det en ödets grymma ironi att de hamnat i en situation där de står i vägen för ett annat folks rätt till samma värden de själva offrat så mycket för. En lösning av Mellanösternkonflikten måste därför innebära att både Israels och palestiniernas nationella rättigheter tillgodoses. FN-resolutionerna 242 och 338 erbjuder en bra grundval för en sådan lösning men bör enligt den svenska regeringen kompletteras så att palestiniernas legitima nationella rättigheter, inkl. rätten att bilda en egen stat som lever i fred vid sidan av Israel, också erkännes. En sådan lösning kräver en vilja till förhandlingar hos alla parter — och en vilja att också i handling möjliggöra ett förverkligande av ingångna överenskommelser.

Herr talman! 1980-talets första utrikespolitiska debatt äger rum i en tid då vi alla känner djup oro inför utvecklingen i världen. En påtaglig försämring har inträffat i relationerna mellan supermakterna. Det kalla krigets tonläge har återkommit. Kapprustningen fortgår i än snabbare takt. Världen har blivit farligare att leva i. Men, herr talman, låt mig ändå börja med en aktuell ljusglimt i den europeiska säkerhetspolitikens mörker. En del av oss här församlade deltog i Nordiska rådets möte i förra veckan på Island. Det gav oss anledning att betänka att vår egen del av Europa alltjämt präglas av stabilitet och lugn. Inte sedan andra världskriget har Norden skakats av någon konflikt som givit någon stormakt skäl att ingripa i våra förhållanden. Alla länder i Norden har — oavsett vilken säkerhetspolitisk lösning de har valt — bevarat en utpräglat självständig ställning. På de nordiska ländernas jord finns inte några kärnvapen. Till dessa förhållanden har de nordiska länderna bidragit med all sin förmåga. För de resultat som detta har medfört i form av en fredlig utveckling har de nordiska länderna vunnit respekt från omvärlden. Vi kan konstatera, utan att förhäva oss, att det nordiska samarbetet har en betydelse för freden. I den allmänna säkerhetspolitiska debatten efter årsskiftet har man på sina håll i den internationella krisens tecken sökt tolka in förändringar i säkerhetspolitiken i Norden. Vi kunde under vårt möte i Reykjavik klart slå fast att några sådana förändringar inte har ägt rum. De nordiska länderna fullföljer i nära kontakt med varandra och i en anda av ömsesidigt förtroende sin självvalda säkerhetspolitik. Just i denna kritiska tid visar sig den nordiska balansen kunna bestå sitt prov. Detta är möjligen inte särskilt dramatiskt. Men det är väsentligt. Herr talman! Den sovjetiska inmarschen i Afghanistan har starkt bidragit till att på en gång skärpa krisen och försvåra det internationella fredsarbetet. Vi har reagerat hårt mot och fördömt den sovjetiska aggressionen, som är ett flagrant brott mot varje nations rätt till självbestämmande. Ett folks befrielse måste vara dess eget verk. Sovjets trupper måste lämna Afghanistan. Dagens sovjetiska statsledning har anledning att erinra sig Lenins instruktion till den sovjetiska ambassadören i juni 1921, som f. ö. återfinns i en publikation för några år sedan, utgiven av det sovjetiska utrikesdepartementet: ”Vår politik i Östern är inte aggressiv. Det är en politik för fred och vänskap. I ert arbete måste ni systematiskt understryka detta grundläggande faktum, och, i synnerhet, i Kabul, göra vår vänskap med Afghanistan till ert främsta mål. Ni måste till varje pris undvika det fatala misstaget att på ett konstgjort sätt försöka inplantera kommunismen i det landet. Vi säger till den afghanska regeringen: Vi tänker inte för ett ögonblick på att påtvinga ert folk ett program som är främmande för dess nuvarande utvecklingsstadium.” Sovjetunionen borde acceptera tanken på ett alliansfritt Afghanistan, vars suveränitet skulle garanteras av alla berörda parter. Vi som aktivt försöker ge vårt bidrag till fred och avspänning känner kanske särskild bitterhet, ty i invasionens spår ser vi hur spänningarna trappas upp mellan öst och väst, men också mellan nord och syd. Det sovjetiska Afghanistanäventyret blir därmed ett slag mot ansträngningarna att bekämpa kapprustningen, svälten och kolonialismen i redan bräckliga regioner. Det tillfogar också den alliansfria rörelsen ett hårt slag och hotar dess inre sammanhållning och förmåga att spela sin traditionellt konstruktiva roll i världspolitiken. Vi ser vidare hur den andra stormakten, vars historia i sanning inte är fri från utrikespolitiska aggressionshandlingar, får anledning att öka sina rustningar och sin militära närvaro i områden där stormakterna tidigare kunnat hållas utanför. Det är inte förvånande att USA reagerat häftigt på den sovjetiska maktpolitiken. Det hade skett under alla förhållanden. Reaktionen får även ses mot bakgrund av att det under rätt lång tid har skett en gradvis försämring i stormakternas relationer: i diskussionerna om Afrika, om Sovjets trupper på Cuba, om SALT, och om en rad andra frågor. Den amerikanske presidenten har sökt fullfölja en avspänningspolitik. Men det har i Förenta staterna funnits starka krafter som misstrott avspänningspolitiken, som aldrig accepterat tanken på jämvikt i den militära maktbalansen, utan velat under alla omständigheter värna om en amerikansk militär övermakt, hur illusoriskt detta än må vara i det kollektiva självmordets tid, som motsatt sig SALT II-förslaget, som hårt drivit kravet på ökade rustningar i USA och en ökning av kärnvapenarsenalen i Europa. Det har funnits mycket av revanschism efter förödmjukelsen i Vietnam och på andra håll i denna attityd, och Sovjetunionen har ju utan tvekan försett dessa krafter med åtskilliga argument. De ser nu invasionen i Afghanistan som en bekräftelse på att Sovjetunionen är ett i grunden aggressivt land, som med alla medel vill utvidga sin maktsfär. Denna sovjetiska expansion kan endast mötas, säger man, genom en utbyggnad av de militära styrkorna, genom att man ytterligare bygger ut kärnvapenarsenalen, genom att man vidtar hårda motåtgärder på det politiska och ekonomiska området. Sålunda är världsläget djupt oroande. Den avspänningsprocess som betytt väldigt mycket under 1970-talet riskerar att gå förlorad. Det finns många som missuppfattat avspänningen, trott att den skulle innebära någon form av ideologisk samstämmighet eller att intressekonflikter mellan stormakterna skulle upphöra. Så är naturligtvis inte fallet. Avspänningen har byggt på en militär maktbalans, på förmåga till ömsesidig förstörelse som medför att ett krig mellan de ledande stormakterna ter sig orimligt. Den har öppnat möjligheter till samtal om nedrustning och fredlig samverkan på skilda fält. Den har betytt väldigt mycket av lättnader och förbättringar för enskilda människor. Ett återfall i det kalla kriget med dess benhårda uppdelning av världen innebär att fredsarbetet försvåras, att kontakter slammar igen och också att förtrycket skärps. Vi har redan kunnat märka hur trycket mot oliktänkande har hårdnat i de kommunistiska öststaterna, där kraven på disciplin har skärpts, och hur i den västliga världen värnet för mänskliga rättigheter ställs på undantag i strävan efter baser och militära bundsförvanter. Det ser dess värre ut som om kapprustningen, med alltmer fruktansvärda förstörelsemedel, skulle ta ny fart. Den leder ytterst till ett nytt storkrig, vars förödelse måhända ingen kommer att vara i tillfälle att beskriva. Och det är fråga om ett enormt slöseri med resurser i en tid då fattigdom och svält fortsätter att gissla en växande majoritet av jordens befolkning. Så kan vi steg för steg föras mot avgrunden. Därför är det just nu särskilt viktigt att värna freden. Det finns ingen viktigare fråga. Samtidigt som man överallt i världen talar om ökade rustningar får vi allt fler belägg för det militära våldets begränsning, nya vittnesbörd från den illusionernas marknad som kapprustningen erbjuder. Världen har många gånger upplevt hur man med maktens arrogans sökt militärt påtvinga en annan nation sina politiska mål. Vi har de senaste åren fått flera exempel på hur invasioner, ockupationer och uppbyggandet av regionala vasaller inte leder till några maktpolitiska fördelar. Tvärtom — det militära våldets bristande legitimitet kan aldrig ersätta respekt och hänsynstagande till folkens oberoende och nationella strävanden. I Iran skapade USA under flera årtionden ett formidabelt maktimperium till ett oerhört materiellt och mänskligt pris. Ändå störtade schahens välde samman. Vietnam drabbades av omätliga lidanden genom en supermakts övervåld, och landet hotas i dag av en annan supermakt. Men Vietnam har nu fastnat i ockupationsmaktens tragiska roll. I Zimbabwe kunde inte en topputrustad sydafrikanskt stödd armé betvinga ett fattigt folks beslutsamhet. Och i Afghanistan blir det alltmer uppenbart hur Sovjetarmén sjunker djupare och djupare i träsket. Det går inte att vinna en by genom att förstöra den. Det går inte heller att vinna ett folk genom att invadera och ockupera det. Än starkare framstår dessa illusioner och än större blir deras möjliga skadeverkningar när vi betraktar kapprustningen mellan de ledande stormakterna. Den tidigare engelska regeringens vetenskaplige rådgivare, Solly Zuckermann, visar i en uppmärksammad artikel i The Times nyligen på den bristande logiken i stormakternas tävlan på kärnvapenrustningens områden. Redan i slutet av 1950-talet hade den nått gränsen för ömsesidig avskräckning. Redan då kunde de förinta varandra. Men sedan denna tid har stormakterna likväl 50-faldigat sina kärnvapenarsenaler. Redan i början av 1960-talet förklarade den amerikanske presidentens främsta vetenskapliga experter att en fortsatt utbyggnad av kärnvapenarsenalerna inte ökar utan tvärtom kommer att minska säkerheten. Det har experterna också envist fortsatt att säga, men likväl fortsätter man. Zuckermann visar vidare att också den ständigt återkommande diskussionen om s.k. taktiska kärnvapen bygger på en illusion. Det finns en avgörande skillnad mellan konventionella vapen och kärnvapen. Kärnvapen är avskräckningsvapen. Deras användande betyder storkrig, vare sig de nu kallas neutronbomber, kryssningsrobotar, SS 20-robotar eller något annat. Zuckermann hänvisar alla tankar om att kunna vinna ett atomkrig genom en s.k. förstaslagskapacitet till fantasiernas värld. Det finns ingen teknisk väg till seger. Båda sidor är dömda att förlora. I ett krig med kärnvapen är nederlaget odelbart. I ett tal i maj i fjol sade den gamle krigshjälten lord Mountbatten: ”Det finns mäktiga krafter i världen som fortfarande sätter sin lit till det gamla romerska receptet — om du vill fred, förbered för krig. I atomåldern är detta struntprat. Det är en farlig missuppfattning att tro att man kan öka sin egen säkerhet genom att öka den totala osäkerheten.” Jag gör dessa hänvisningar helt enkelt för att understryka att det trots allt inte finns någon anledning att ge upp hoppet. Insikten om rustningarnas dårskap sprider sig. Freden når vi aldrig med mera vapen och mera krig. Därför måste nedrustningsarbetet föras vidare. Europa är kapprustningens centrum. Här finns redan nu tiotusentals kärnvapen. Här är slagfältet förberett. Nu har Warszawapakten börjat utplacera de nya SS 20-robotarna, och Nato tog beslut i december om att framställa en ny generation av toppmoderna kärnvapenbärande medeldistansrobotar för utplacering i Europa. Man höjer alltså rustningsnivån. Målet måste i dagens läge i första hand vara att Sovjet kraftigt reducerar sina SS 20-robotar, att NATO inte utplacerar de nya robotarna och att både NATO och Warszawapakten minskar sina styrkor i Europa. Ytterst gäller vårt fredsarbete att göra hela Europa kärnvapenfritt, och det hoppas jag få återkomma till. Erfarenheterna visar att det nu behövs en folklig mobilisering mot rustningsvanvettet, att människornas oro och fredslängtan formas till ett mäktigt och konkret krav på besinning, nedrustning, fred och solidaritet. Supermakternas krigsekonomier måste omvandlas till fredsekonomier. Socialdemokratin har en lång tradition av aktiv kamp för fred och internationell solidaritet. Vi har i motioner till årets riksmöte lagt förslag i denna anda, och i en utåtriktad fredsappell och genom studier och konferensarbete sökt samla till en bred manifestation för freden i vårt land. Internationellt har vi inom Socialistiska internationalen anslutit oss till kraven på att förberedelserna för höstens Madridkonferens om uppföljningen av ESK går vidare, att alla ansträngningar görs för att snarast inleda förhandlingar om SALT III och att Sovjets förslag om en europeisk energikonferens utreds. Som nation måste vår uppgift vara att på alla sätt söka begränsa krisen, sänka den politiska temperaturen mellan stormakterna och ta till vara alla möjligheter till dialog — att fortsätta, inte hejda, avspänningspolitiken. Kampen för fred och avspänning kan inte avgränsas till vissa bestämda regioner eller folk. Den är odelbar och måste gälla alla. Samora Machel, Mogambiques president, en man som själv luttrats i befrielsekamp, påpekade under de alliansfrias konferens i Havanna i somras, att ute i supermakternas periferi råder ingen avspänning, inte ens kallt krig — där blossar de varma krigen. Enligt SIPRI har 120 krig utkämpats i den tredje världen sedan andra världskriget. Det är mot denna bakgrund med stor glädje vi upplevt hur under 1970-talet världens största och äldsta kolonialvälde störtades över ända. Befrielserörelserna i Angola, Mogambique och Guinea-Bissau blev självständiga efter en utdragen gerillakamp. Och i dessa dagar, i kolonialismens och rasismens hjärta, har den afrikanska nationalismen skördat en ny stor seger: en ny nation har fötts — det fria Zimbabwe. Efter ett långt och uppoffrande krig har Zimbabwes folk på ett glasklart och eftertryckligt sätt givit de svarta nationalisterna sitt stöd också i en fredlig process. Utgången har sin logik. De grupper som kämpat längst och befriat störst områden fick det helt överväldigande stödet. De å andra sidan som valde samarbetet med och underkastelsen inför minoritetsregimen och Sydafrika sopades bort med valsedlarnas hjälp. Nu kan förhoppningsvis ett nittioårigt kolonialvälde och ett sjuårigt bittert och blodigt inbördeskrig avvecklas. Historien har ännu en gång visat att när ett folk gripit till vapen för att befria sig självt, så ger man inte upp förrän friheten är nådd. Utan en framgångsrik befrielsekamp i Zimbabwe hade inte de vita rasisterna gått med på demokratiska val. ”Kärnan i vår ideologi är strävan efter självständighet och rättvisa. Vi vill vara herrar i vårt eget hus, och vi vill ha ett samhälle där alla människor har samma rättigheter och skyldigheter oberoende av ras. Det är vad vi menar med socialism.” Så sade en av Patriotiska frontens ledare till Carl Lidbom, som var en av vårt partis utsända observatörer i Zimbabwevalet. För oss som länge följt och stött befrielsekampen i södra Afrika är denna vilja till oberoende, försoning mellan raserna och social rättvisa ingen nyhet. Vi vet att de afrikanska folken vill nå sin ekonomiska och politiska frigörelse med fredliga medel och på egna villkor. Men om de bara möts med förtryck och våld, tvingas de till en väpnad kamp. Så var det i Algeriet, i Angola, i Mocambique, i Guinea-Bissau — och nu i Zimbabwe. Det är egentligen djupt tragiskt att så många människoliv måste spillas innan kolonialmakter och diktaturer skall inse historiens oundvikliga lärdom, att det aldrig går att i längden förkväva ett folks frihetslängtan. Valutgången i Zimbabwe är ett glädjebud för det svarta Afrika och för demokratier överallt, däremot för Sydafrikas förhärdade rasister ett förebud om den oundvikliga förändringen mot svart majoritetsstyre, också i Namibia och Sydafrika självt. Det är viktigt att Zimbabwes folk nu får tid och resurser att slå vakt om sin vunna fred och att i försoning och jämlikhet bygga upp sitt krigshärjade land. Därför räcker det inte, enligt vårt förmenande, att i dag hylla det fria Zimbabwe. Vi måste också klart säga ifrån att vi vill bistå den nya nationen i det fredliga uppbyggnadsarbetet. Vi uppmanar därför den svenska regeringen att genast skicka en inbjudan till Zimbabwes regering om att så snart tillfälle ges komma till Sverige för samtal om utvecklingssamarbete. Om Zimbabwe lyckas med sin väldiga uppgift konimer det att påverka utvecklingen i Sydafrika. Då kommer skräckpropagandan om ”terroristerna” i befrielserörelsen att få ge vika, och i stället ersättas av visionen om en mjuk och skonsam övergång till majoritetsstyre med plats också för de vita. Jag sade för tre år sedan här i riksdagen att en lösning av problemen i Zimbabwe och Namibia aldrig kan innehålla en garanti för att apartheid skall överleva i Sydafrika, att det i Rhodesia, liksom i Namibia, är Sydafrikas framtid som slutligen står på spel. Sydafrika står just nu vid en skiljeväg. Det står nu isolerat i Afrika, som en rasismens sista utpost. Zimbabwe var fundamentet i dess strategi om en buffert av lydstater som grannar. De hade satsat miljontals dollar på Muzorewas valseger. Den nya guldruschen har givit landet kraftigt ökade inkomster. Dessa, tillsammans med utvecklingen i Zimbabwe, ställer regimen inför ett val. Chansen skulle finnas i att gradvis, men bestämt, avveckla apartheid i samarbete med de svarta nationalisterna. Chansen finns, men erfarenheten har visat omvärlden att Pretoriaregimen aldrig gör några eftergifter utan att vara tvingad till sådana. Därför måste omvärlden bibehålla sitt tryck mot apartheidregimen, sätta hårdare press och genomföra selektiva sanktioner. De smärre, kosmetiska förändringar av vissa regler som nyligen genomförts inom apartheidsystemet har ingalunda förändrat dess grundvalar. Dödsdomarna fortsätter, liksom skenrättegångarna, försvinnandena, misshandeln och morden på motståndsmän. Svält och massförflyttningar plågar stora delar av befolkningen. Det svenska investeringsförbudet har visat sig ha en viktig internationell opinionsbildande effekt på olika plan, inte minst inom Förenta nationerna. För fredens och solidaritetens skull bör vi nu gå vidare. Socialdemokratin har därför föreslagit, i en motion, att regeringen utarbetar en aktionsplan för ytterligare isolering av Sydafrika. Och jag vill med kraft understryka: Detta är en insats för fred och försoning. Herr talman! De mänskliga rättigheterna förtrampas på alla kontinenter. I Indokina kom inte USA:s reträtt att innebära slutet på människornas lidanden. Sviterna efter bombkriget, naturkatastrofer, åsidosättandet av frioch rättigheter, de stora flyktingströmmarna, svält samt nya krig med nya aktörer, plågar och decimerar nationer som redan lidit utan motstycke i modern tid. Det är en förpliktande uppgift för hela världssamfundet att delta i Världshälsoorganisationens appell för en internationell mobilisering mot svälten i Cambodja. Jag kan i allt väsentligt ansluta mig till vad utrikesministern har sagt om problemen i Indokina. Jag har över huvud taget få invändningar mot deklarationen i dess helhet. I Sovjetunionen trakasseras och fördrivs oliktänkande, trots att deras ”brott” ofta endast är att hävda av alla europeiska nationer accepterade och ratificerade principer om yttranderätt och åsiktsfrihet. Andrei Sacharov är det senaste exemplet på hur sådana demokratiskt sinnade medborgare förföljs i alla stater under kommunistisk diktatur. Latinamerika är dén kontinent där kampen för de mänskliga rättigheterna, för frihet och oberoende drivits längst. En förändringens vind som sveper över Brasilien och än starkare i det karibiska området kulminerade ju i Nicaragua i somras med sandinisternas efterlängtade triumf. Men vi nås också nästan dagligen av budskap om hur motståndskämpar offrar sina liv eller jagas i fängelse och under jorden av militärdiktaturen. Uruguay, Argentina och Chile, tidigare med lång demokratisk tradition, är i dag närmast gigantiska koncentrationsläger, där tusentals människor försvunnit, torterats och mördats för sin demokratiska övertygelses skull. Liknande förhållanden har sedan länge rått i Paraguay och Haiti. Särskilt hårt tycks förtrycket f.n. vara i Guatemala. Där har 40 000 människor mist livet till följd av det politiska våldet sedan CIA 1954 störtade den demokratiskt valda Arbenzregéringen. Våldet fortsätter i dag med oförminskad intensitet. De skriande orättvisorna förorsakar död och sjukdomar. 75 96 av befolkningen lider av undernäring, som en följd av att 190 av befolkningen äger nästan 80 26 av den odlingsbara jorden. Nöden drev också fram dramat kring den spanska ambassaden i förra månaden, där oskyldiga människor dödades efter en brutal militärattack, trots ambassadens protester. Som socialdemokrater påminns vi också om hur våra partivänner mister sina liv i kamp för fundamentala mänskliga rättigheter. I fjol mördades de två socialdemokratiska partiledarna Alberto Fuentes Mohr och Manuel Colom, någon månad efter att ha pläderat för demokrati i sitt land på Socialistinternationalens kongress. De sade där att ”vi löper stora risker när vi far hem härifrån”. Man trodde dem knappast riktigt, men några veckor senare var de mördade — alldeles klart av regimen i Guatemala. För inte många veckor sedan gick en ledande socialdemokrat i El Salvador samma öde till mötes. Och i förra veckan fick vi nya dödsbud. Det socialdemokratiska partiets generalsekreterare Jorge Jimenez, som efterträdde Manuel Colom, mördades samtidigt som två studentledare och ett tjugotal bönder miste livet. Guatemala framföra riksdagens djupa bestörtning över det urskillningslösa slaktandet, som har sin grund i diktaturens ohämmade förtryck och orättfärdiga samhällsordning. För vår del kommer vi att fortsätta att stödja oppositionen i Guatemala, liksom vi stödjer sandinisternas alfabetiseringskampanj i Nicaragua — Ljus över Nicaragua, som det heter. Det är två sidor av samma sak: Ett stöd för ett folks frigörelse ur underutveckling och diktatur. Listan på brotten mot de mänskliga rättigheterna i världen, herr talman, kan tyvärr göras oerhört lång. Vi har i tidigare utrikesdebatter behandlat andra områden, där dessa förtrampats. Jag ville emellertid denna gång, utan att vara uttömmande, men mot bakgrund av våra partivänners konkreta upplevelser, fästa riksdagens uppmärksamhet särskilt på förhållandena i Centralamerika. Herr talman! Vår strävan efter fred och mänskliga rättigheter hänger nära samman med en äkta och framsynt solidaritetspolitik i förhållande till jordens fattiga och förtryckta. Ty orättvisorna och ojämlikheten mellan och inom världens länder, mellan ioch u-land, skapar en grogrund för lokala och regionala spänningar och konflikter, i vilka stormakterna kan dras in. För sex år sedan krävde de fattiga länderna grundläggande förändringar i den rådande ekonomiska ordningen, som så ensidigt gynnade i-världen men samtidigt bidrog till att bevara underutvecklingen i den tredje världen. Från svensk sida bejakade vi kraven på en ny ekonomisk världsordning. Vi nödgas i dag konstatera hur viljan — och kanske förmågan på en del håll — i den rika världen till att medverka i en solidarisk reformering av världsekonomin näst intill upphört. Det är en påtaglig realitet, att industrivärlden skakas av en djupgående ekonomisk kris: 20 miljoner människor, över 6 Zo av arbetsstyrkan, kommer att gå arbetslösa mot slutet av detta år i industriländerna. Produktionen sviktar. Underskotten i nästan alla de västliga i-ländernas betalningsbalanser främjar valutaoro och protektionism. Inflationen går vidare i tvåsiffriga tal, urholkar löner och sparande och fördjupar de ekonomiska orättvisorna i samhället. Utvecklingspessimism och handlingsförlamning breder därmed ut sig. Visst är det förståeligt att solidariteten inom och mellan folken sätts på prov under sådana förhållanden. Och likväl måste vi inte bara bevara utan också fördjupa den internationella solidariteten. För människorna i den tredje världen innebär utvecklingen bokstavligen ett hot mot livet. 800 miljoner människor lever i absolut fattigdom — de har inte mat för dagen, arbete eller rimliga bostäder. För dem betyder försämrade levnadsvillkor svält och katastrof. I u-länder som börjat bygga upp en nationell ekonomi och genomföra sociala rättvisereformer slås de ambitiösa utvecklingsförsöken sönder av stagnation i världshandeln, minskad livsmedelsproduktion och minskad u-hjälp. Det fordrar ingen större fantasi för att inse hur massvält och ekonomiska och sociala sammanbrott utgör direkta hot mot fred mellan folken. Desto allvarligare är det i dag när dessa risker växer samtidigt som rustningsvanvettet trappas upp. Brandtkommissionen kom till i denna krissituation, då dialogen mellan nord och syd hamnat i ett fullständigt dödläge och då alla praktiska utvägar tycktes totalt blockerade. Detta ligger mig givetvis nära om hjärtat, eftersom jag i flera år har arbetat med detta och haft privilegiet att vara med i denna kommission. I förra veckan utkom från trycket dess slutrapport med titeln Ett program för överlevnad. Eftersom min taletid nu är ute, tvingas jag hoppa över de återstående delarna av mitt manuskript. Det är möjligt att jag tillåts begagna repliken till att något ta upp dessa ting. Jag hoppas att få återkomma —inte bara i dag utan många gånger — till Brandtkommissionen, till dialogen mellan nord och syd samt till kampen mot svält, fattigdom och undernäring. Jag vill avsluta detta anförande med några exempel, tagna från Willy Brandts inledning till kommissionens rapport. Ty det är ju så, herr talman, att medan det fredliga utvecklingsarbetet i världen ropar efter resurser, förbrukas nästan 2 000 miljarder kronor varje år på militärutgifter. Men vi har blivit så fartblinda i denna vanvettets kapplöpning att vi knappast längre förstår verkligheten bakom siffrorna.

Det är, herr talman, med sådana konkreta bilder vi bör gå ut och föra kampen vidare för fred och samförstånd mellan folken. Jag har bara hunnit ta upp delar av världsläget. Det är dystra bilder av förtryck, skärpt kapprustning, förtryck av mänskliga rättigheter, ökad svält i världen, oljekris och en ekonomi i depression. Det är en ganska dyster bild av världen. Ändå är det viktigt att vi upprätthåller kampen för fred och utveckling.